Herr talman! Jag delar uppfattningen att man mycket lätt borde kunna lösa detta problem, men i verkligheten är det tyvärr inte riktigt så enkelt. I princip hade man tänkt sig att sprida pensionsutbetalningarna över tio dagar, dvs. upp till fem dagar före den vanliga utbetalningsdagen för vissa pensionärer och fem dagar efter den för andra. För detta har vissa pensionärsorganisationer krävt kompensation, eftersom pensionärerna då i vissa fall kan få vänta på pension i 35 dagar. Kompensationen skulle bli en engångskostnad på 400 milj.kr. för statsverket. Det är jag inte beredd att tillstyrka, men jag har, för att undvika extrakostnaden, med Karin Söder i socialdepartementet diskuterat den kompromissen att man sprider utbetalningarna över ett mindre antal dagar, så att det kan dröja en, två eller kanske tre dagar längre för några pensionärer tills nästa pension kommer. Det förslaget diskuterar vi nu, och kan jag få ett klartecken från bl.a. socialdepartementet och pensionärsorganisationerna är jag beredd att ta upp frågan på regeringssammanträdet på torsdag. Jag är rädd för att det kanske inte kommer att kunna gå riktigt så snabbt, men i princip håller jag med om att det här inte är någonting att vänta på, utan att det egentligen bara gäller att försöka att så snabbt som möjligt komma fram till det beslut som behövs.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för den tempohöjning som skedde från det första svaret till den replik som nu gavs. Jag är medveten om att kompensationsfrågan kan vara ett problem och att det belopp som här varit på tal kan vara för stort för att kunna accepteras. Men vi är tydligen överens om att en förändring måste ske och att den måste vidtas vid rätt tillfälle. Det finns alltså ingen anledning att vänta med den förändringen speciellt länge. Jag tackar kommunikationsministern för beredvilligheten att sätta till alla klutar så att vi skall få en snabb lösning. Därmed är jag nöjd med svaret.
Herr talman! Jag vill bara säga till herr Jonsson att man ibland kanske har mer inflytande över replikerna än över själva svaret.

Herr talman! Märta Fredrikson har frågat mig vilken samlad syn regeringen har på de åtgärder som måste till från statliga myndigheter med anledning av broraset vid Almösund och i vilken takt man kan räkna med att bron blir återuppbyggd. Lennart Nilsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att underlätta följderna av den stora katastrofen vid Almöbron. Göthe Knutson har dels bett mig redogöra för min syn på orsakerna till och följderna av den inträffade brokatastrofen, dels frågat mig vilka åtgärder regeringen har vidtagit och ämnar vidta för att lösa de svåra problem som har uppstått för befolkning och företag i området. Göthe Knutson har vidare frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att skapa säkerhet och förhindra liknande olyckor och om jag anser att åtgärder behöver vidtas för att skapa larmberedskap om olyckor av liknande slag på nytt skulle inträffa. Torkel Lindahl har bett mig redogöra för de åtgärder som vidtas av myndigheterna i syfte att lindra konsekvenserna av brokatastrofen. Siri Häggmark har — med anledning av inträffade olyckor, bl.a. den vid Almöbron — frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta i avsikt att göra sjöfarten säkrare i våra inre farleder. Jag besvarar interpellationerna och frågorna i ett sammanhang. Först vill jag på regeringens vägnar framföra vårt djupa deltagande i den sorg som drabbat anhöriga till de omkomna vid broolyckan. Samma dag som den tragiska olyckan inträffade tillsatte regeringen en särskild undersökningskommission. Kommissionen skall utreda samtliga omständigheter — jag betonar samtliga omständigheter — kring olyckan. Innan detta arbete är slutfört kan jag självfallet inte svara på Göthe Knutsons frågor om orsakerna till eller händelserna kring själva olyckan. Kommissionen beräknas komma med en preliminär rapport i mitten av februari. Kommissionen skall också överväga vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att allmänt öka säkerheten. Olyckan medför stora problem för befolkning och näringsliv. Regeringen är beredd att på olika sätt bidra till att problemen lindras i så stor utsträckning som möjligt. Vägverket räknar f. n. med att en ny bro mellan Almön och Källön kan vara klar under år 1982. Regeringen beslutade i torsdags att farleden genom sundet skall bli säkrare. Den fria höjden ökas från 41 meter till 44,5 meter och farledsbredden från 50 meter till 110 meter. Vägverket har redan kontaktat olika byggföretag om dessa förutsättningar. Den nya bron blir av hängbrotyp och beräknas kosta i storleksordningen 80 milj.kr. Regeringen kommer senare, då olika finansieringsmöjligheter närmare har undersökts, att hos riksdagen hemställa om medel för bygget. Till dess att en ny bro har byggts kommer trafikanterna att vara hänvisade till båtar och färjor samt vägen över Orust och Uddevalla. Vägverket har redan förstärkt kapaciteten på färjeleden mellan Svanesund och Kolhättan. Dessutom kommer en ny färjeförbindelse att inrättas mellan Almön och Stenungsön. Tillfartsvägarna till de nya färjelägena har redan börjat byggas. Färjeleden beräknas kunna tas i trafik i mitten av mars månad. Omedelbart efter broraset ordnade vägverket vidare en båtförbindelse för passagerartrafik mellan Almön och Stenungsund. Tjörns Omnibustrafik som trafikerar sträckan Tjörn-Stenungsund-Kungälv-Göteborg har anpassat sin förstärkta busstrafik till båtförbindelsen. Sammantaget innebär de insatta och planerade åtgärderna att förutsättningar skapats för en — under rådande omständigheter vilket jag vill betona — tillfredsställande trafik mellan Tjörn och fastlandet. Det kommer emellertid att krävas — särskilt under sommartid —att möjligheterna till kollektivt åkande och samåkande med bil utnyttjas i så stor utsträckning som det över huvud taget är möjligt. Vägverket och sjöfartsverket har gemensamt börjat undersöka om det föreligger risk för liknande olyckor på andra ställen. Härvid undersöks också de praktiska möjligheterna att förse eventuellt utsatta broar med någon form av alarmanordningar. Beträffande sjösäkerheten vill jag nämna att sjöfartsverket har utarbetat ett program för ökad farledssäkerhet. Programmet behandlar bl.a. farledsutmärkning, lotsning, trafikinformation och fartygsutrustning. Försök med trafikinformation pågår. Inom programmet pågår också en omfattande undersökning av olika farleders standard. Arbetet har hittills speciellt inriktats på miljöriskerna i farleder med intensiv eller miljöfarlig trafik. Arbetet skall utmynna i en samlad redovisning där det framgår vilka säkerhetsförbättrande åtgärder som bör vidtas i olika farledsavsnitt. Med ett sådant underlag i min hand är jag beredd att överväga olika åtgärder för att successivt öka sjösäkerheten.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Det var positivt i många hänseenden. Jag är också väldigt glad för att kommunikationsministern i sitt svar framför regeringens djupa deltagande till de drabbade på Tjörn. Det är positivt med de åtgärder som hittills har initierats, men man får inte dra ut på tiden när det gäller att vidta ytterligare åtgärder för att höja säkerheten till sjöss. Den olycka som inträffade den 18 januari i år stärker mig i min övertygelse att än finns det sådana åtgärder att vidta. Jag är bosatt på Tjörn och upplever olyckan vid Almöbron som ofattbart tragisk. Jag tänker främst på de offer i människoliv som olyckan krävde och på de efterlevandes sorg och saknad. Men jag tänker också på att vi för lång tid har avskurits från vår förbindelse söderut med allt vad det innebär. Där har kommunikationsministern anfört en rad åtgärder som skall vidtas för att underlätta för oss på ön. Vår svenska kust är besvärlig från kommunikationssynpunkt, inte minst våra västsvenska farvatten. Sedan 1973 har det inträffat minst 26 grundstötningar och 8 kollisioner i farlederna utanför Göteborg. Kommunikationsministern anför att sjöfartsverket har utarbetat ett program för ökad farledssäkerhet, och det är väldigt bra. Men arbetet på förverkligandet måste intensifieras. Det hastar, då ökande fartygsstorlekar, större trafikintensitet och mörkertrafik ställer stora krav på säkerheten i farlederna. I detta program föreslår sjöfartsverket bl.a. ett trafikövervakningssystem — kommunikationsministern nämnde det — i områden med hög trafikintensitet och i områden där risken för sjöolyckor är särskilt framträdande, såsom i Göteborgs-, Stockholmsoch Öresundsområdena. Bråviken har nu på försök ett sådant system, Stockholm skall få ett under första halvåret detta år och 350 000 kr. är föreslagna i årets budget för en försöksverksamhet i Öresundsområdet. Men för Göteborg, som också har en omfattande sjötrafik, är något sådant system ännu inte klart. Frågan har utretts och utreds. Ett principförslag avlämnades förra året, men ännu har mig veterligt ingenting hänt.

Det räcker dock inte med enbart trafikövervakningssystem. Själva farlederna måste göras säkrare, fördjupas och breddas, och grund måste sprängas bort. Det är också åtgärder som måste få hög prioritet liksom farledsutmärkning, sjökortsläggning och utökad lotsmedverkan för att ta några exempel. Herr talman! Kommunikationsministern anför i sitt svar att han är ”beredd att överväga olika åtgärder för att successivt öka sjösäkerheten”. Det låter som en försäkran. Ändå finns det vissa ord som man reagerar litet mot, och de orden är ”överväga” och ”successivt”. Det är möjligt att dessa ord ingår i, skall vi säga, det vanliga språket i dessa sammanhang, men för mig hade svaret låtit bättre, om kommunikationsministern hade tagit bort både ”överväga” och ”successivt”. Svaret hade då fått en mer stringent mening. Jag tror att kommunikationsministern är beredd att göra vad på honom ankommer, och vi måste, som jag ser det, göra allt för att höja sjösäkerheten. Vi har inte råd att vänta mycket längre. Sjöfarten är en av våra viktigaste näringar.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för svaret. Det är positivt och informerar om vidtagna och planerade åtgärder. Samtidigt lämnar det en del av de frågeställningar, som fanns i interpellationen, öppna. Jag tackar även för den snabbhet varmed berörda instanser lyckades få den så akut svåra trafiksituationen att fungera redan morgonen efter broraset och för många andra åtgärder som så snabbt har vidtagits för att minska de trafiksvårigheter som uppstått. Andra tankegångar som fördes fram efter broraset har jag tagit upp redan i interpellationen. Det har skrivits mycket omkring själva olyckan, om tider och utryckningar. Broraset var en händelse som ingen tänkt sig kunde hända. Ingen som fick meddelandet att Almöbron var påseglad kunde ens tänka sig att bron därmed var borta. Almöbron som sådan var en del i länstrafikleden 160 över Rotviksbro-Orust-Tjörn-Stenungsund med anslutning till E 6. Därför har broraset påverkat, utöver Tjörn och Orust, trafikförhållandena för en stor region, omfattande även Stenungsund och Lysekil. Det får en rad negativa verkningar för näringslivet, och transporterna fördyras. Det har nämnts att den avskurna trafikleden försätter oss 20 år tillbaka i tiden, till den tid då bron var färdig att tas i bruk. Enligt min mening är det än värre. Under de 20 år som bron funnits har befolkningen på öarna ökat. För 20 år sedan hade större delen av befolkningen sitt arbete på nära håll. I dag har arbetsoch näringsstrukturen på ett helt annat sätt anpassats till broförbindelse. Nu har vi en katastrofsituation i transporthänseende. Den biltäthet och trafikintensitet som i dag finns var inte ens tänkt när broleden byggdes. Situationen i dag utmärks av pendling i stor omfattning, och hela pendlingsproblematiken är nu satt på sin spets. Resorna blir längre genom omvägar, tar längre tid i väntan på färjeöverfarter samt blir tröttsammare. Kollektivt och gemensamt åkande har satts in. Detta är positivt från många synpunkter och kommer helt säkert att öka överallt i framtiden, men både resor och arbete måste anpassas till varandra. Den regionala busstrafiken måste få sådan omfattning att den motsvarar människornas behov. Utökningen av den kollektiva busstrafiken på Orust bör inte övervältras på kommunen utan klaras av trafikföretaget. Det kan bli aktuellt att man behåller den båtförbindelse som upprättats Tjörn-Stenungsund utan att nuvarande huvudmannaskap förändras. När det gäller färjan från Orust till Flatö/Malön har befolkningen redan tidigare uttalat önskemål om tätare turer. Trafiksituationen har förstärkt deras synpunkter, då det utöver väntetider vid Svanesund eller lång omväg att köra kan bli fråga om lång väntan även vid Flatöfärjan. Under mycket lång tid har Orusts kommun vid upprepade tillfällen och på olika sätt aktualiserat sitt behov av bättre vägar och fast landförbindelse med bro vid Svanesund. Frågan om broförbindelse mellan öarna och fastlandet började diskuteras redanislutet av 1920-talet. Det första beslutet om en Svanesundsbro fattades av länsstyrelsen 1943, och behovet av en sådan bro har sedan två gånger — 1949 och 1954 — fastlagts i regeringsbeslut. I beslutet 1944 heter det bl.a. att även om Tjörnleden byggs behöver Svanesundsfärjan ersättas av bro. Nu finns denna bro i vägverkets flerårsplan med avsedd byggstart 1988. I vägverkets skrivning fastläggs att ”objektet har mycket stor regionalpolitisk betydelse”. Det är vi på Orust, som också är beroende av Almöbron, mycket väl medvetna om. Nödvändigheten av att den nya Almöbron får kortaste möjliga byggtid är helt klar. Det blir svåra och samhällsekonomiskt dyrbara år i väntan på den. Att Svanesundsbron skall byggas är alltså fastlagt. Nu vill jag fråga om kommunikationsministern kan medverka till att Svanesundsbron kan påbörjas och byggas i takt med att Almöbron färdigställs. Det torde vara samhällsekonomiskt fördelaktigt. Tekniskt och administrativt bör det vara möjligt att lösa detta. Trafikomläggningarna medför stora påfrestningar på ett redan tidigare dåligt vägnät. Orusts kommun och företagarna inom kommunen uppvaktade senast våren 1979 dåvarande kommunikationsministern angående upprustningsbehovet. Angelägenheten av en upprustning har självfallet ökat. Även om det kan bli svårt att jämsides med hårdnande trafik utföra förbättringar på vägar och i vissa fall anlägga gångbanor, är det helt nödvändigt att det sker. Vi hoppas på herr statsrådets medverkan även här. I interpellationen tog jag upp frågan om säkerhetsanordningar vid Skåpesundsoch Nötesundsbroarna. Kan vi förvänta oss sådana? Herr statsrådet nämner att vägverket undersöker möjligheterna att förse utsatta broar med sådana anordningar. Beträffande den nuvarande Skåpesundsbron vill jag aktualisera förslaget att vägverket ej skrotar denna utan använder den som gångoch cykelbro. För att användandet av kollektiv trafik skall underlättas bör samordningen mellan SJ:s tågoch bussförbindelser förstärkas. Ett exempel: Enligt turlista inkommer tåg från Göteborg, där sovvagnar från Stockholm inkopplats, till Uddevalla C kl. 08.25. Enligt bussturlista avgår buss från Uddevalla C till Orust kl. 08.20, alltså fem minuter innan tåget kommer in. Allmänheten har länge önskat en ändring. I interpellationen frågade jag vilken samlad syn regeringen har på de åtgärder som nu måste till. Därför tar jag också upp några frågor utanför trafiken. Industriministern uttalade i samband med varvsfrågan att det är angeläget med satsning på investeringar som samhället efterfrågar. Jag förutsätter att avsikten var satsning såväl i som utanför varvsorter. Det är angeläget att på olika sätt underlätta för näringslivet i brokatastrofregionen att skapa arbetstillfällen som kan minska behovet av pendling. Möjligheterna att genom att uppföra industrihus ge företag hjälp med lokalfrågor är aktuella inom Orusts kommun. Jag vill därför här ta upp frågan om en utvidgning av området för regionalpolitiskt stöd till kommunala industribyggnader till att gälla den brokatastrofdrabbade regionen. Lysekilsbanan har sedan länge varit aktuell för upprustning. Denna bör nu sättas i gång — med medel som enligt uppgift finns hos AMS. Kristinebergs marinbiologiska station i Lysekil har ritningar och kostnadsberäkningar klara för en nödvändig ombyggnad. Denna bör nu kunna utföras. Neddragningar vid Skandiaverken bör ej ske. Så åter till trafiken. Hela länet kommer att påverkas av den uppkomna trafiksituationen. Hela länet oroas av utsikterna till trafikkaos under sommaren, då turisttrafiken tillkommer. Genomfarten i Uddevalla kommer att få en mycket hård belastning. Vägtunneln norrut har vissa tider svårigheter att klara trafikgenomströmningen. Den kan ibland stängas av därför att luften inuti den är starkt förorenad. Svårigheterna där kommer troligen att öka. Därför borde ventilationen förstärkas så att inte gasförekomster medför trafikstopp. Det har efter broraset visat sig att initiativkraft och god vilja har varit förhärskande, att byråkrati har fått vika för att problem skall kunna lösas. Jag har den förhoppningen, herr statsråd, att det kommer att fortsätta i den andan. Några frågor har jag här tagit upp, men det finns flera problem att lösa. Sammanfattningsvis: Viktigast är att bron över Almösundet snabbt återuppbyggs. Samtidigt är det viktigt att man på ett flertal områden vidtar åtgärder för att underlätta situationen under den tid fast landförbindelse saknas. Man bör arbeta för att skapa ytterligare fast broförbindelse vid Svanesund och för att denna tidigareläggs.

Herr talman! Jag skall inte ta upp någon diskussion om varvsfrågor eller industripolitik; det finns naturligtvis anledning att återkomma till dem i andra sammanhang. Inte heller skall jag beröra de säkerhetsfrågor osv. som har diskuterats här, eftersom jag utgår från att de olika utredningarna skall leda till en hel del åtgärder mot bakgrund av vad som hänt. Vad jag har tänkt ta upp är ett av de stora problemen för de människor som berörs av brokatastrofen, nämligen det som hänger ihop med det ekonomiska. underlätta följderna av brokatastrofen. Svaret handlar enligt min uppfattning enbart om sådana saker som redan är kända genom vad man kan läsa i tidningarna. Därför hoppas jag att kommunikationsministern i ett följande inlägg under den här debatten skall klargöra regeringens eventuella kommande handlingslinje i de här frågorna. Den olycka som skedde vid Almöbron måste enligt min uppfattning betraktas som likvärdig med en naturkatastrof och därmed föranleda att staten till 100 9? ställer upp för de kommuner som är berörda av den. Det kan med andra ord inte vara rimligt att kommuninvånarna på Tjörn och Orust och i viss mån i Stenungsund, utöver de problem som har uppstått bl.a. genom längre restider till arbetsplatserna, också skall bli ekonomiskt lidande av brokatastrofen. Här måste enligt min bedömning staten ta sitt fulla ansvar, eftersom detta är någonting som inte har kunnat förutses. Naturligtvis måste vi alla tillsammans i det här landet solidariskt ställa upp för att klara sådana problem som drabbar människorna på de berörda orterna. Därför skulle jag vilja fråga kommunikationsministern om regeringen har diskuterat att i någon form, exempelvis genom ett extra skatteutjämningsbidrag, bistå dessa kommuner. Jag tror att det är väldigt viktigt att klara ut detta i dag. Hur det än är kommer det inträffade att innebära stora ekonomiska påfrestningar, vare sig det är staten eller kommuner som drabbas. Enligt min uppfattning måste vi alltså bära denna börda gemensamt. Det handlar också om att ge vägverket möjligheter att upprätthålla en efter omständigheterna rimlig färjeoch persontrafik mellan Tjörn och fastlandet. Nu har det tydligen kommit grus i maskineriet, eftersom man diskuterar vem som skall ta den ena eller den andra kostnaden för bl.a. persontrafiken. Jag vet att det förekommer en dragkamp — om det är vägverket som skall svara för persontrafiken eller om det är kommunen. Det är egentligen ganska ointressant, tycker jag, vem som svarar för detta. Det viktigaste är ju att vi får möjligheter att ta ställning till ett regeringsförslag som innebär att det inte läggs några kostnader på de människor som bor ute på dessa öar. Jag måste alltså sätta ett frågetecken när det gäller persontrafiken från Tjörn till fastlandet. Enligt min mening bör man också fundera över möjligheterna att ställa medel till SJ:s förfogande för att klara den kollektiva trafiken genom Bohuslän. Kommunikationsministern pekar ju i svaret bl.a. på att det kan bli en hel del trassel sommartid. Vi vet ju vilken belastning det är utefter västkusten sommartid med timslånga köer och svårigheter att över huvud taget ta sig fram. Det är alltså ganska ointressant från vilket konto medlen tas. Det viktigaste är att regeringen nu tar itu med problemen, att man inför riksdagen lägger fram ett förslag som innebär att det inte blir några svåra ekonomiska följder för de människor som ändå är så hårt drabbade — bl.a., som jag sade, av längre restider. Det är också viktigt att vägverket inte i det rådande budgetläget får sina möjligheter för framtiden försämrade, exempelvis genom att byggandet av bron mellan Svanesund och Kolhättan senareläggs och inte fullföljs enligt de planer som man tidigare har dragit upp. Jag hoppas att kommunikationsministern kan ge ett svar på de här frågorna, som ju tyvärr berör en alltför viktig sektor, nämligen ekonomin. Om regeringen presenterar ett förslag för riksdagen, så tror jag att det finns en ganska bred enighet om att vi tillsammans skall ställa upp för att kunna klara de ekonomiska bekymmer som kommunerna i Bohuslän har blivit drabbade av som en följd av brokatastrofen.

Herr talman! En av frågeställarna, Göthe Knutson, är tyvärr förhindrad att närvara i dag. Han har därför uppdragit åt mig att föra hans talan. Jag vill då till statsrådet Adelsohn framföra Göthe Knutsons tack för svaret, som — synes det mig — är helt tillfredsställande i nuvarande läge. Det blir alltså tillfälle att rätt snart återkomma till några av delfrågorna. Jag är övertygad om att Göthe Knutson, när han själv tagit del av statsrådets svar, kommer till samma uppfattning. Jag skulle emellertid vilja ta upp en ytterligare aspekt på kommunikationerna i samband med brokatastrofen. I botten för alla åtgärder ligger ju bekymren för den bofasta befolkningens kommunikationer med fastlandet. Men det finns även berättigade krav från sommargäster, turister i allmänhet och trafikanter på Europaväg 6, som ju också förbinder Norge med kontinenten. På kort sikt är alltså kommunikationsproblemet hyggligt löst — det håller jag med statsrådet om. Men snart är det vår och sommar, och då väller det fram en strid ström av tusentals och åter tusentals bilar varje dag, i första hand från söder — från Göteborg. När E 6-ans båda vägbanor skall smältas samman till en — första gången någon mil söder om Stenungsund — uppstår stockningar, som vi genom utbyggnaden av Europavägen i största utsträckning varit befriade från sedan något år. Jag säger ”vi” därför att jag hör till dem som med familj har en stuga i skärgården på en ö som ligger sydväst om Orust — närmare bestämt på Lyrön. Tidigare år har vi varit vana vid oändliga bilköer. För att ta ett exempel kan jag nämna att min restid då till och från sommarstället — det rör sig om en sträcka på åtta mil från dörr till dörr — ökade från normalt något över en timme till något över två timmar, och jag skulle vilja säga fullständigt meningslösa timmar. Nu kan vi snart vara tillbaka i den situationen. De senaste somrarna har jag faktiskt ofta tagit tåget till Stenungsund, och där har familjen mött mig med bilen. Jag har då kunnat bespara mig en bilfärd fram och åter på mellan 8 och 9 mil. Därmed har jag också sparat motsvarande mängd bensin och kommit fram utan tidsutdräkt. för att på så sätt göra dem attraktivare, exempelvis genom att sälja häften som berättigar resenären till 25 resor till ett lägre pris. I samhällets intresse skulle man således spara drivmedel, och när det gäller framkomstmöjligheterna skulle det bli om inte direkt billigare så dock effektivare. Om man f. ö. räknar med — jag utgår hela tiden från att det här gäller Göteborg — dagens prisläge, så skulle man kunna åka tåg tur och retur för två gånger enkel resa å 16 kr., dvs. 32 kr. I dagens läge skulle det med bil fram och åter — det rör sig om en sträcka på ca 9 mil — kosta kanske 20 kr. Jag bortser då, i varje fall i viss mån, från värdeminskningen, dvs. slitage och annat som ingår i den sedvanliga reseersättningen för egen bil i tjänst. Om man räknar så, blir det kanske rent av billigare att åka kollektivt, och dessutom slipper man de tidskrävande köerna. Till sist vill jag säga att jag har roat mig med att ringa runt till en del vänner och bekanta, som också har sommarställe där ute på öarna. Det visar sig då att arbetande makar och föräldrar — en av dem eller båda — i mycket stor utsträckning reser upp till fem gånger i veckan fram och åter. En mindre del av dessa reser dock endast lördagar och söndagar. Detta gäller alltså på icke semestertid. Det är väl knappast någon större svårighet att ta sig från järnvägsstationen i Stenungsund till nuvarande personfärja. Jag vet inte hur många hundra meter det rör sig om. Det rör sig i varje fall inte om någon särskilt lång sträcka. Visserligen har man alltid en hel del att bära sommartid. Jag har ofta förvånat mig över att armarna inte blir längre av allt bärande på sommaren. Men det kanske de blir — vem vet? Självfallet blir det vissa trafikstockningar i motsatt riktning på öarna. Men jag tror inte att det finns några möjligheter att undvika dessa. Vi måste alltså försöka undvika en alltför stor belastning av bilfärjorna från Stenungsund och naturligtvis också från Svanesund. Jag tror, herr statsråd, på möjligheterna att vi på det sätt som jag skisserat eller på liknande sätt skall kunna ordna smidigare kommunikationer, och då främst för pendlande sommargäster och turister.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

Det normala när en riksdagsledamot står här i talarstolen är ju att han eller hon är missnöjd med myndigheternas agerande. Men i det här fallet har myndigheterna alltså hittills agerat föredömligt. Man har snabbt satt in åtgärder. Byråkratin har skurits ned till ett minimum. Nu gäller det att inte förlora tempot. Man får verkligen se till att det fortsätter på det här sättet, så att man inte så att säga kommer tillbaka i de gamla hjulspåren. Det är viktigt att den nya bron byggs så snabbt som möjligt. Om man kan ta bron i bruk någon månad tidigare skulle det inte bara underlätta situationen för öborna, utan det skulle också bidra till att man kunde spara in de pengar som krävs för upprätthållandet av den nuvarande extra färjeoch båttrafiken. I dessa kalla februaridagar förvärras ju situationen för befolkningen på öarna. Det är risk att isproblemen blir så stora att det uppstår allvarliga svårigheter för kommunikationerna, och där gäller det att se efter vad man tekniskt kan göra för att klara av det hela. Man har anledning att under de närmaste veckorna vara väldigt uppmärksam. När vintern är över sätter sommartrafiken i gång, som det tidigare har påpekats här, och den kan sannerligen ställa till problem. Det finns faktiskt stora risker att hela Bohuslän korkas igen, för Uddevalla klarar inte att svälja mera trafik än vad som redan går därigenom sommartid. Skall man dessutom lägga till en del av den trafik som gått till Orust och Tjörn är det nog bara en sak som väntar, och det är köer och köer och återigen köer. Det kommer antagligen att stoppa upp hela Bohusläns trafikapparat, och jag väntar mig stora problem för hela länet. Det gäller att göra vad som kan göras för att försöka lindra problemen. Ett sätt är att låta de passagerarbåtar, som i dag går mellan Almön och Stenungsund, få fortsätta att gå parallellt med färjorna, så att den som pendlar och kanske bara skall till Stenungsund kan klara sig med båten och inte behöver dra med sig bilen. Det kan ju också vara så att man har bilen parkerad i Stenungsund och kan fortsätta därifrån. Det är faktiskt ett krav från kommunens sida att trafiken med passagerarbåtarna skall kunna fortsätta. Man måste också positivt pröva andra idéer. De må verka litet tokiga, men här gäller det ju att få kommunikationerna att flyta. Pröva gärna en sådan idé som att sätta in bilfärja från södra Tjörn mot t.ex. Instön eller Tjurkilshuvud! En planerad passagerarbåtsförbindelse den vägen har fått inställas på grund av ishinder. Är det vidare möjligt att under den värsta sommarrusningen ha en passagerarbåt som skulle kunna klara av en del av trafiken mot västra Tjörn och västra Orust från Göteborg? Det är möjligt att de här idéerna inte är helt genomförbara, när man börjar räkna på det. Men jag tror inte att man bara skall rycka på axlarna och låta bli att göra någonting, om en idé från första början inte verkar helt vanlig. Här gäller det att förutsättningslöst pröva allting. Det kanske kan ligga ett och annat guldkorn på låt mig säga de icke helt konventionella vägarna, och jag tror att en av möjligheterna kan vara att pröva vilka förutsättningar som finns för ytterligare färjeleder. Sedan kan man bara gör en reflexion med anledning av att Göteborgs Handelsoch Sjöfarts-Tidning förra veckan innehöll en artikel av en professor som var skriven den 15 juli 1953, där artikelförfattaren pläderade för en hängbro vid Almön. Tyvärr fick han alltför rätt.

Herr talman! Det skulle föra alltför långt om jag försökte besvara och kommentera allt som här tagits upp. Jag vill först säga att Torkel Lindahl är väl den som bäst träffat huvudet på spiken. Vad det gäller är naturligtvis först och främst att bygga upp den här bron eller bygga en ny bro så fort som möjligt, inte minst därför att det — som Torkel Lindahl säger — blir driftkostnader på ungefär 1 miljon i månaden för att upprätthålla de nuvarande förbindelserna. Det därnäst mest angelägna just nu är att, som Torkel Lindahl också sade, tillse att man momentant får hyggliga förbindelser mellan öarna och fastlandet. Vid de diskussioner som vi från departementets sida haft med vägverket har vi behandlat frågan om sommartrafik och annat. Men vi har varit överens om att göra den prioriteringen, att först skall vi så snabbt som möjligt få till stånd alla de beslut som behövs, så att man kan komma i gång med brobygget helst direkt efter industrisemestrarna. Man måste få in alla anbud och klara all projektering och upphandling, så att bron kan börja byggas så fort som möjligt — gärna med anlitande av det företag som kan bygga på den kortaste tiden. Det bör göras av två skäl. Det första skälet är att varje månad som tiden för brobyggandet förkortas betyder faktiskt en minskning av kostnaderna med 1 milj.kr. Denna summa i lägre driftkostnader kan därför dras ifrån ett anbud. Det andra skälet är att man självfallet bör ta hänsyn till vad det betyder för de boende på öarna att så fort som möjligt få en bro. Det har nu varit fråga om att klara de temporära förbindelserna så bra och så fort som möjligt. Det är det som insatserna också har koncentrerats på. När detta om en tid är klart kan man börja fundera på alla de åtgärder som kan behövas till sommaren. Vi skall vara på det klara med att läget i sommar trots de färjor och annat som kommer att sättas in — jag skall strax nämna något om det — blir ytterst bekymmersamt. Nästa fas i planeringen är också att se vad som kan göras för sommaren. Jag delar Torkel Lindahls uppfattning att man först kan tycka att en idé kanske inte är så klok, men att alla de förslag som kommer fram måste prövas förutsättningslöst. Ett exempel är förslaget att sätta in båtar från Göteborg ut till de mindre öarna och kustbandet — det är ett sätt. Och självfallet bör inte, som Märta Fredrikson sade, bussavgången läggas fem minuter innan ett tåg kommer till Uddevalla. Det förefaller vara en sak som vi måste ta itu med. Det är vidare möjligt att vi måste sätta in fler tåg och bussar till Stenungsund, vilket också föreslagits. Vi kanske även skall sätta in andra typer av passagerarbåtar i sommar, som kan göra att människorna inte behöver ta bilen utan kan använda denna typ av transportmedel. Vi får då naturligtvis tillse att inte människorna åker passagerarbåt i stället för att åka buss. Kostnaderna måste i så fall parallellställas. När det gäller kostnaderna för de på öarna boende och andra vill jag säga följande. Strax efter denna katastrof träffade jag kommunala företrädare för Orust, Tjörn och Stenungsund. Det var enligt min uppfattning kommunalmän och kommunalkvinnor när de är som bäst i vårt land. Det är egentligen dessa som är ryggraden i vårt demokratiska system. Det var lugna och kloka människor som sade: Nu får vi ordna allt som direkt behövs, och därefter får vi se över kostnaderna. Jag förstod att Lennart Nilsson anser att jag raskt skall komma till riksdagen med begäran om olika anslag. Regeringen avser också att komma till riksdagen, eftersom anslag måste till för den nya bron. Däremot är det min avsikt — det är även min allmänna inställning — att de driftkostnader som drabbar de olika förvaltningarna i huvudsak skall kunna klaras inom förvaltningarnas ramar. Vägverket hoppas och tror att detta skall vara möjligt, och det bör även kunna gälla SJ. Således bör förslag om ökade medel inte omedelbart framläggas. Vi måste nu få litet tid att överväga vad som i övrigt kan behövas. Att riksdagen i vilket fall som helst kommer att få ta ställning till ett anslagskrav vad gäller byggande av en ny bro — kanske därutöver också ytterligare saker — vill jag dock redan i dag förutskicka. Det kostar naturligtvis oss alla solidariskt mer pengar när en sådan här katastrof inträffar. Och några förutsättningar att flytta fram andra vägprojekti denna del av landet kan jag f. n. inte se — främst av det skälet att vi ändå får en ökad kostnad. Det är då svårt att lägga fram förslag som för med sig denna ytterligare ökade kostnad eller alternativt att skjuta på byggandet av vägar i andra delar av landet för att tidigare kunna bygga en Svanesundsbro. Den värsta tiden för de på öarna boende är nu i februari, innan den nya färjeleden mellan Almön och Stenungsön öppnas. Färjeleden byggs nu och skall vara klar i mars. Färjorna kommer att ta 900 fordon i timmen. Vi kommer också att få tre färjor mellan Svanösund och Kolhättan. Dessa kommer maximalt att ta 600 bilar i timmen. Det betyder sammanlagt maximalt 1 500 bilar i timmen. Med denna kapacitet klaras ganska hyggligt den vardagliga försörjningen under icke sommartid. Vid Stenungsön och Almön kommer också busstrafiken och viss nyttotrafik att prioriteras — och det anser jag är rimligt. Denna trafik klarar man alltså, men det är helt uppenbart att sommartrafiken inte kommer att kunna klaras med de toppbelastningar som förekommer på fredagar och söndagar. Vi måste därför tänka oss en spridning av trafiken — betydligt fler som åker buss, båt och liknande färdmedel. Men som jag sade tidigare: Detta får vi överväga senare. I mars blir det i alla fall bättre, eftersom man då får i gång den nya färjan. I ett sådant här sammanhang är det också viktigt att vi fattar beslut snabbt och konsekvent. Torkel Lindahl sade att myndigheterna har gjort så i detta fall, och det är riktigt. Vägverkets generaldirektör var uppe i kommunikationsdepartementet i onsdags, och regeringen var redan i torsdags beredd att lämna klartecken för segelfri höjd och bredd för att vägverket skulle kunna gå vidare i planeringen. Jag vill här i dag säga att det ankommer på oss alla — riksdagsmän, kommunalmän och myndigheter, vad vi än jobbar med -— att se till att fatta beslut så fort som vi över huvud taget har möjlighet till. Trots allt är detta en katastrof för öarna och för enskilda människor. Vi skall göra allt för att bygga upp bron så fort som möjligt — det är det väsentligaste. Alla måste vi alltså nu försöka att tumma på våra egna behov, i detalj sätta oss ini allt och raskt och konsekvent fatta beslut så fort som vi har en möjlighet. När man tar in anbud på en sådan här bro är det också mycket väsentligt att väga in tidsfaktorn då det gäller att bygga.

Herr talman! Det var inte min avsikt att kommunikationsministern snabbt skulle komma till riksdagen med ett förslag utan att först ha underlag för ett sådant. Men vad jag har trott och hoppats på var att utöver det som stod i det skrivna papperet, som ju enligt tidigare utsago kommunikationsministern inte råder så mycket över, skulle det komma litet mer i den efterföljande diskussionen. Det är klart att ekonomin är en betydelsefull faktor. Vad som då är viktigt är att vi gemensamt ställer upp, som kommunikationsministern sade, för att på olika sätt försöka klara problemen. Jag hade också hoppats att kommunikationsministern skulle lämna ett löfte på regeringens vägnar, att därest det uppstår kostnader utöver dem som gäller vägverket, omfördelningar m.m., är man beredd att vidta åtgärder och lämna ett förslag som handlar om att kommunerna exempelvis kunde få ett extra skatteutjämningsbidrag. En liten detalj i det stora hela, som man inte tänker så mycket på, är att i och med att människor behöver längre tid för att ta sig till arbetet, så ställer det en hel del andra krav, exempelvis på barnomsorgen — man får öppna daghem och fritidshem tidigare m.m. Det innebär alltså kommunala kostnader. Enligt uppgifter som jag inhämtat från kommunalt förtroendevalda ute på Tjörn har man diskuterat vem som skall ta kostnaderna när det gäller passagerartrafiken med båt — om det skall vara kommunen eller vägverket eller om det skall betalas på annat sätt. På vägverket säger man att man där skall ta hand om det som rör färjorna. Detta leder omedelbart till kostnader exempelvis för kommuninvånarna, om kommunen skall ta hand om passagerarbåtstrafiken. Det var beträffande dessa kostnader som jag hade hoppats att kommuni | kationsministern skulle kunna lämna ett besked om att regeringen ställer sig | positiv och kommer att lämna förslag framöver när man får in alla fakta och underlag för ett sådant förslag.
Herr talman! Också jag har lockats av gamla tiders båttrafik från Göteborg | norrut i kustbandet, och då kommer man att tänka på många historier om den gamle legendariske kapten Bli Mä. Är det möjligt att ordna båttrafik så kan det ju underlätta vägfarandet. Jag vill poängtera vad jag tidigare har sagt, nämligen att Almöbron var en del av länstrafikleden 160 Rotviksbro-Orust-Tjörn-Stenungsund med anslutning till E 6. Här finns också Lysekilsområdet. All den trafik som gick söderut från Lysekil, från Orust och från Tjörn gick alltså via denna fasta landförbindelse och tillbaka samma väg. Även invånarna i Lysekilsområdet är således drabbade — om än inte i samma grad som vi som bor ute på öarna. Själv är jag orustbo, och Almöbron var den fasta landförbindelse jag använde vid mina resor. Kommunikationsministern gick inte in på det jag anförde om Svanesundsbron. Jag är emellertid mycket glad för att det sagts att beslutet om denna bro ligger fast, men naturligtvis önskar man att arbetet med den skall kunna tidigareläggas. Vi känner det angeläget att så sker. Att trafikproblemen har varit stora redan tidigare är vi som bor på öarna mycket medvetna om. Det har hänt att trafikanterna fått vänta upp till fyra timmar för att få komma över bron och köra de få mil det oftast varit fråga om. Man har därför kört över bilarna till fastlandet under lågtrafiktid och sedan anlitat ett annat färdmedel för att komma över när det varit högtrafik. Jag vill alltså påminna om att den region som nu drabbats är mycket omfattande. I det här sammanhanget vill jag också ta upp en annan fråga. Den ligger egentligen inte under herr statsrådets departement, men eftersom jag frågat vilken samlad syn regeringen har på de aktuella åtgärderna tycker jag att den hör hemma i debatten. Frågan gäller informationsrapporterna i radio när det händer katastrofer, och jag undrar om herr statsrådet kan överväga förslaget att man exempelvis i radions program 3, som har non stop-sändning hela dygnet, inför en obligatorisk fortlöpande information vid sådana tillfällen. Där skulle man kunna rapportera om svårare olyckor som hindrar trafik, men även om andra saker, såsom rån och överfall. En sådan kontinuerlig och snabb information skulle kunna rädda liv. I avtalet mellan staten och Sveriges Radio kunde det tas in en skrivning om obligatorisk information vid olyckstillfällen — det är ju aktuellt att ta upp avtalet ganska snart.

Herr talman! Jag tänker inte alls på något sätt i dag dra i gång en debatt om vård utan samtycke av vuxna missbrukare. Det får vi tillfälle att diskutera senare. Men efter att ha läst socialutskottets betänkande nr 24 och tagit del av det förslag om en utredning som där läggs fram kan jag inte låta bli att ge några kommentarer. I propositionen om socialtjänsten föreslås bl.a. att nykterhetsvårdslagstiftningen skall utmönstras ur sociallagstiftningen. I stället skall man flytta över det tvång mot vuxna missbrukare som ändå anses nödvändigt i vissa fall till lagen om sluten psykiatrisk vård. Man har dock ändrat benämningen på denna lag — den skall nu heta lag om psykiatrisk vård i vissa fall, LPV. Det är denna punkt som hela tiden har varit kontroversiell i diskussionen om tvånget i vården och var det skall ligga. Redan i propositionen visas osäkerhet beträffande riktigheten i den föreslagna lagstiftningen. För det första föreslås ju redan i propositionen att en kommitté skall tillsättas som skall fortsätta översynen av lagstiftningen om vård mot den enskildes vilja. För det andra är regeringen beredd att redan innan lagstiftningen har antagits av riksdagen och trätt i kraft föreslå tillsättandet av en beredning som skall se över denna lagstiftning. Det är den första verkliga svagheten i denna proposition. Utskottet har nu behandlat detta ärende, och även utskottet säger att just denna punkt är kontroversiell. Därför förordas nu från utskottets sida att den kommitté som föreslås i propositionen skall bli en parlamentarisk beredning som skall börja arbeta så snart som möjligt — innan vi över huvud taget har behandlat ärendet i riksdagen och vet hur beslutet blir. Utskottet säger dock att detta inte skall ha någon inverkan på det beslut som så småningom kommer att fattas. Man säger sig behöva ett underlag för sitt arbete. Vidare heter det att när det gäller vården av missbrukare av alkohol och narkotika bör som underlag för arbetet göras en skyndsam kartläggning av nuvarande förhållanden på området i ett urval representativa kommuner. Här är ju den verkliga svagheten. Här har en socialutredning suttit i 10 år, och när behandlingen börjar i utskottet vet man inte hur det i dag ser ut på det här området. Har man inte i utskottet kunnat få reda på hur det ser ut i dag, så att utskottet har underlag för de förslag som skall läggas fram? Måste man tillsätta en utredning för att få veta hur det ser ut på det här området när det gäller alkoholmissbruk, intagning enligt LSPV och annat som jag kan förstå att utredningen kommer att handla om. Jag tycker att detta är bedrövligt, om man tänker sig att ändå kunna gå fram med en lagstiftning som är föreslagen av den dåvarande folkpartiregeringen. Tillåt mig, herr talman, att säga att detta är det svagaste förslag jag varit med om i en så oerhört viktig fråga. Jag skall i dag ändå inte framställa något yrkande, men jag har velat ge min mening till känna om hur oerhört klantigt jag tycker att detta ärende hittills har hanterats.

Herr talman! Inte heller jag tänker nu ta upp någon debatt om hur man skall utforma lagstiftningen om vård utan samtycke när det gäller missbrukare, för det är inte detta som är dagens ärende. I propositionen om socialtjänsten, som utskottet fortsätter att behandla, sägs att en utredning bör tillsättas för att fortsätta översynen av lagstiftningen om vård utan samtycke. Det ligger inte något märkligt eller unikt i att man, samtidigt som man beslutar om en lagstiftningsåtgärd, fortsätter att utreda förslag på samma område — tvärtom. Det har hänt tidigare. Det kan ofta vara motiverat att genomföra reformer i etapper. Det här är ett steg, och det finns i dag olika meningar om hur man bör gå vidare, liksom det finns olika meningar om denna första etapp. Vi som har arbetat med propositionen kunde för vår del konstatera, att vi inte i den här omgången kunde förverkliga alla våra önskemål och hela vårt program. Det fanns varken praktiska öjligheter till det — jag tänker då på den roll som omorganisationen av länsrätterna spelar — eller tillräckligt utredningsmaterial för att vi skulle kunna göra så genomgripande förändringar i lagstiftningen som vi hade önskat. Därför såg vi detta som en etapp och ville gå vidare med en ny parlamentarisk utredning. Detta är en av de uppgifter som socialutskottet nu föreslår att en ny parlamentarisk beredning skall få. Den andra uppgiften är kanske något mer av en nyhet, men jag tror att det är en nyhet som vi skulle göra klokt i att införa fler gånger i det svenska politiska maskineriet. När vi nu genomför en genomgripande omläggning av hela den sociala lagstiftningen, där ju frågan om tvång i vården bara utgör en begränsad del, är det klokt att nära följa dess effekter. För att kunna göra det på ett bra sätt, måste man först göra en aktuell studie av hur det hela fungerar innan lagen träder i kraft, en studie som sedan kan jämföras med hur det fungerar efteråt. Då säger Lilly Hansson att det är svagt om socialutredningen inte redan har gjort detta. Socialutredningen har förvisso gjort en hel del undersökningar och kartläggningar, men de ligger några år tillbaka i tiden, och utvecklingen på detta område har inte upphört. När en ny lagstiftning träder i kraft om något år, är det bra om vi har aktuella undersökningar som visar hur läget är när det gäller det sociala arbetet ute i kommunerna. Det är också bra om de som skall studera hur lagstiftningen fungerar, kan vara med och planera utvärderingen i förväg, innan den nya lagen träder i kraft. Jag anser att det är en metodik som borde prövas också vid andra tillfällen, när man ändrar lagstiftningen. Metodiken är f. ö. inte någon nyhet. Den har tillämpats tidigare, utan att man gjort någon affär av det. Jag vill understryka det som utskottet säger, att det är självklart att den parlamentariska beredningen skall beakta vad som kommer fram i samband med den fortsatta riksdagsbehandlingen av propositionen.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
Herr talman! Men, Gabriel Romanus, att den här punkten i propositionen var kontroversiell visade sig ju redan innan propositionen låg på riksdagens bord. Och den har inte blivit mindre kontroversiell under den tid som den har behandlats i socialutskottet. Varför då genomföra en sådan lagstiftning? Gabriel Romanus säger nu att punkten om tvånget i vården bara är en begränsad del av hela socialtjänstlagen. Det är riktigt, och det är synd att just den har blivit så kontroversiell att allt det som är bra i lagstiftningen undanskyms. Det tycker jag att utskottet borde ha uppmärksammat. Jag tycker också att utskottet borde ha kunnat inhämta uppgifter om hur det ser ut i kommunerna på det här området utan att behöva tillsätta en utredning som skall ta reda på det. Jag anser faktiskt att när den här frågan nu är så kontroversiell borde man ha kunnat utmönstra nykterhetsvårdslagen ur sociallagstiftningen och låtit LSPV vara som den är. Om man inte hade ändrat på LSPV, då hade det varit riktigt att tillsätta en beredning för att göra en utvärdering av hur lagstiftningen verkat i praktiken. Det hade varit bättre än att lägga till en andra paragraf så att den här frågan blev så kontroversiell. Den hade inte alls behövt bli det, om ni hade hanterat den på ett riktigt sätt.
Herr talman!-Vi är alla medvetna om att frågan om vård utan samtycke är kontroversiell. Det har givetvis varit min ambition att få fram ett förslag som skulle kunna ena alla. Jag har gjort betydande ansträngningar i den riktningen. Uppgiften var kanske omöjlig — i varje fall har det inte lyckats, det kan vi konstatera. Här finns fortfarande delade meningar. Men om alternativet är att inte göra någonting, bara därför att det finns delade meningar, då vill jag inte vara med. Man måste ha möjlighet att göra förändringar, trots att det inte är full enighet om en lösning, även om detta naturligtvis vore det bästa. Utan att dra i gång någon debatt här om själva tvångsfrågan vill jag ändå säga, att det förslag som Lilly Hansson framför inte är mindre kontroversiellt. Hon säger att man skall ta bort nykterhetsvårdslagen och att man inte skall göra någon ändring alls i lagen om sluten psykiatrisk vård. Det förslaget skulle inte bli mindre omstritt än propositionen. Jag säger inte att det är otänkbart att göra så, men jag tror inte att det är en lösning som man kan samla skarorna bakom. Jag tycker inte att Lilly Hansson behöver vara så missnöjd. Utskottet föreslår att man skall tillsätta en parlamentarisk beredning, och det är ju också vad Lilly Hansson önskar i sin motion.
Herr talman! Jag tycker inte att vi skall ta upp någon diskussion om min motion, eftersom jag ju där har begärt en utredning. I motionen har jag emellertid framhållit att man kan plocka bort nykterhetsvårdslagen ur sociallagstiftningen, om man samtidigt tillsätter en utredning för att finna en annan väg än den som ni har valt. Jag menar att man då kunde ha haft kvar LSPV i dess ursprungliga form. Missbrukare tas ju i dag i stor utsträckning in enligt den lagen, och man kunde ha fortsatt härmed tills man får fram en bättre lagstiftning som inte är så kontroversiell som den som innebär att tvång inom sociallagstiftningen flyttas över till tvång inom den psykiatriska vården. Jag ärlitet för rädd om den psykiatriska vården för att den här frågan skall få vara så kontroversiell som den är.

Herr talman! Jag håller med Blenda Littmarck, men jag är helt på det klara med att frågan var kontroversiell i utskottet och att det här förslaget är en kompromiss. Jag vill bara tala om för Blenda Littmarck, att just detta att ni har skrivit att det här inte innebär att utskottet har tagit slutlig ställning, gör att jag i dag inte har något yrkande.

Herr talman! Det som vi i dag diskuterar är ett enhälligt utskottsbetänkande, där det föreslås en beredning som skall kartlägga det aktuella läget på socialtjänstens område för att man skall kunna följa upp och kartlägga även läget efter det att vi har antagit en ny socialtjänstlag. Som här tidigare har betygats innebär förslaget icke något slutligt ställningstagande till socialtjänstlagens utformning. Vi har delade meningar i frågan, och därför är det naturligt att man i dag diskuterar med utgångspunkt i just dessa olika uppfattningar. För min del anser jag att debatten om socialtjänstlagens utformning måste föras när det föreligger ett förslag från utskottet till riksdagen om utformningen. Det gäller alltså i dag inte att ta ställning till lagen som sådan. Däremot tror jag att alla har varit eniga om att vi behöver en ny sociallagstiftning, en ramlagstiftning som ger uttryck för en helhetssyn vilken skall gälla på det sociala fältet. Vi ser fram mot en sådan ny sociallagstiftning, som vi sedan behöver följa upp och se verkningarna av. Vi har tyvärr här i riksdagen ibland fattat beslut, innebärande lagstiftning på det sociala området, som sedan visat sig ha överraskande konsekvenser ute i samhället. Jag behöver bara nämna lagen om omhändertagande av berusade, för att vi alla skall veta vad det rör sig om. Vi får lov att förebygga en ny sådan situation. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är nu över ett år sedan Karin Andersson och jag lämnade in en motion om jämställdhetsfrågor inom utbildningen. Under tiden som den här motionen behandlats har det således gått åtskilliga månvarv. Det är samma företeelse som i jämställdhetsarbetet i övrigt. Det tar tid. Men medvetandet om frågornas betydelse har ökat. Delat ansvar och lika villkor för kvinnor och män är begrepp som har fått fotfäste i debatten. Det förefaller emellertid vara svårt att ta steget från ord till handling. Vill man som politiker göra sig populär, då bör man inte driva jämställdhetsfrågorna alltför hårt. Lagom luddigt tal kan tolereras — direkta handlingsplaner är svårare att vinna förståelse för. I vår motion tar vi upp fyra delområden. Det gäller forskningsmedel, lärarutbildning, lärarnas fortoch vidareutbildning samt läromedelsgranskning. Det är knappast överraskande att utskottet föreslår riksdagen att avslå motionen i alla dess delar. Enligt utskottet är allt välbeställt och ytterligare insatser obehövliga. Skolåren och de tidigare barnaåren är de perioder i en människas liv då hon är som mest påverkbar. Vad hon ser, hör och lär formar hennes samhällssyn och grundlägger hennes värderingar. Det inbegriper självfallet hennes inställning till könsroller och jämställdhet. I grundskolans läroplan står att läsa att skolan skall verka för jämställdhet mellan könen och att könsrollsfrågan skall ingå som särskilt moment i de flesta ämnen. Uttrycket ”verka för” måste innebära att skolan då det gäller könsrollsfrågor medvetet skall påverka eleverna i deras synsätt. Jag tänker nu ta upp de fyra olika delområdena i vår motion och framföra synpunkter i anledning av utskottets betänkande. Det första området gäller medel till könsrollsoch jämställdhetsforskning.

Om männen, speciellt de mer framträdande, har historien berättat åtskilligt. Kvinnorna, med några få undantag, har blivit glömda. Liksom för de färgade i Amerika är det dags för kvinnorna att söka sina rötter. Det är hög tid att kvinnorna också får del av sin historia — del av tidigare generationers kvinnoliv. Också för männen är det angeläget att få hela det historiska perspektivet. Hur många av oss är exempelvis medvetna om häxprocessernas utbredning och omfång — kvinnohatet som tog sig de mest ohyggliga former? Häxbålen brann i flera hundra år och miljoner kvinnor avlivades. Det har betraktats mest som en marginell historisk episod. Glädjande nog har, som framgår av utskottsbetänkandet, under hösten 1979 en arbetsgrupp inom UHÄ, universitetsoch högskoleämbetet, lagt fram förslag i syfte att stärka forskning om jämställdhet. Rapporten remissbehandlas f. n., och förslag kommer att redovisas i samband med anslagsframställningen för budgetåret 1981/82. Här är följaktligen något på gång. Vi får ge oss till tåls och hoppas på ett gott resultat. Vad beträffar motionens andra delområde — utbildning av lärarutbildare — erinrar utskottet om att utbildningsplan för varje allmän utbildningslinje fastställs centralt.

Linjenämnderna vid resp. högskoleenhet beslutar om kursplanerna, bl.a. hur många undervisningstimmar som skall finnas med hänsyn till antal elever, tillgång på lärare m.m. Med hänvisning till detta anser utskottet att motionskravet bör avslås. Vi har i vår motion föreslagit att i all utbildning av lärare för grundoch gymnasieskolan skulle avsättas undervisningstimmar för könsrollsoch jämställdhetsfrågor. Jag vill ifrågasätta om det med nuvarande system ges tillräcklig utbildning inom detta område. Låt mig anföra ett exempel för att belysa min tveksamhet: I kursplanen för förskollärarutbildningen vid högskolan för lärarutbildning i Stockholm finns kursen ”Roller och relationer i samhället”. Men i vilken utsträckning jämställdhetsfrågorna tas upp inom denna kurs är beroende av den enskilda gruppen och läraren. Det är möjligt att t.ex. invandrarfrågor, ungdomsoch kriminalvård eller u-landsproblematik tar en stor del av tiden i anspråk. Det är möjligt att utskottet närmare har undersökt de verkliga förhållandena — alltså har tillgång till aktuella lokala kursplaner — och känner sig övertygat om att könsrollsoch jämställdhetsfrågorna ingår i lärarutbildningen på ett tillfredsställande sätt. I så fall skulle jag vara tacksam att få en redogörelse för hur UHÄ:s utbildningsplan fullföljs på det lokala planet. Jag vill i detta sammanhang också poängtera hur viktigt det är att utbildningen ges av kvalificerade lärare. Det finns väl knappast något annat område som är så konfliktfyllt och inrymmer så många oklara föreställningar. Eftersom könsroller är nära förknippade med vår identitet och vår jagupplevelse och ligger känslomässigt förankrade, blir många människor blockerade. Därför ställs det stora krav på utbildare, så att undervisningen inte fastnar på privatplanet utan på ett konstruktivt och framåtsyftande sätt kan föras också på samhällsnivån. Lärarutbildarna måste själva ha djupa kunskaper och hög medvetandegrad. Det tredje området vi tar upp i vår motion är lärarnas fortbildning. Utskottet hänvisar till de s.k. JIF-kurser — kurser i jämställdhet och internationell förståelse — som fortbildningsavdelningen i Umeå svarar för. Vi anförde i motionen att det vid dessa kurser inte ställs några speciella kompetenskrav på kursledarna och att deltagarna har vida ramar att själva bestämma kursinriktningen. Det innebär att kursinnehållet i hög grad blir beroende av deltagarnas intresseinriktning. Kurserna är dessutom helt frivilliga, varför ett relativt begränsat antal lärare får del av denna utbildning. Fortbildningsavdelningen i Umeå ger ut en regelbundet utkommande skrift, JIF-aktuellt. Den skall vara ett forum för utbyte av erfarenheter och idéer. Jag har tagit del av de nummer som kom ut under år 1979 och kan konstatera att frågor om könsroller och jämställdhet förekom i ytterst begränsad utsträckning. Om det inte finns mer av detta ämnesområde på kurserna är det synnerligen oroväckande. Utskottet hänvisar vidare till årets budgetproposition, där det anförs att frågor om jämställdhet och internationell förståelse bäst bearbetas utifrån lokala förutsättningar och med lokalt engagemang. Tanken är i och för sig riktig, men det förutsätter att det finns lokala eldsjälar som dels vill föra fram jämställdhetsfrågor, dels är beredda på en reaktion alltifrån förlöjligande till aggressivitet. Frågor om fortbildningens framtida utformning och organisation kommer vidare enligt årets budgetproposition att tas upp i anslutning till lärarutbildningens förslag. I utredningens betänkande, som nyligen remissbehandlats, har beklagligtvis frågan om hur en förändrad lärarutbildning skulle kunna påverka och förbättra jämställdhetsarbetet i skolan fått ett obetydligt utrymme. Jag hoppas emellertid att de remissyttranden som lämnats, bl.a. jämställdhetskommitténs yttrande, kommer att beaktas när det slutliga förslaget arbetas fram. Det fjärde och sista delområdet i vår motion tar upp frågan om läromedelsgranskning. Vi ser det som en viktig förutsättning att läromedlen ger stöd och inte motverkar jämställdhetsarbetet inom utbildningen. Tyvärr finns det exempel på det senare i dagens läromedel. Den granskning av vissa läromedel som sker i skolöverstyrelsens läromedelsnämnd bör, som vi anför i motionen, läggas upp på ett sådant sätt att könsrollsoch jämställdhetsgranskningen blir bättre tillgodosedd. Utskottet hänvisar till utredningen om läromedelsmarknaden. Genom tilläggsdirektiv 1979 har den fått i uppdrag att pröva i vilken utsträckning förhandsgranskning av läromedel är motiverad och om läromedelsnämnden kan ersättas av ett organ med uppgifter motsvarande en opinionsnämnds. Jag har svårt att tänka mig att en sådan ordning — med en opinionsnämnd — skulle vara en fördel ur den aspekt vi tagit upp. Jag har med denna genomgång sökt belysa några områden inom skolväsendet som jag tycker är viktiga för jämställdhetsarbetet. Lgr 69 och i ännu högre grad läroplanen Lgr 82 betonar jämställdhet mellan könen som ett av skolans viktigaste mål. Skollagen har en ny paragraf om skolstyrelsens ansvar för jämställdheten, och skolförordningen kommer med tillägg som handlar om skolledarens förpliktelser när det gäller jämställdheten på den egna skolan. Svårigheten tycks vara att förverkliga talet om jämställdhet inom utbildningen på ett meningsfullt sätt — att vinna förståelse för att det ger människorna möjligheter till ett rikare liv. Ett jämställt samhälle är ett bättre samhälle. Utskottet har enhälligt föreslagit att riksdagen skall avslå vår motion i alla delar. Jag tänker inte här framställa något annat yrkande. Men kanske kan jag hoppas på att vi med vår motion och med det jag har anfört här i dag har sått ett litet frö som så småningom kan gro och växa.

Herr talman!

Att förändra kvinnornas situation kommer att ta tid, och helt kan inte kvinnodiskrimineringen avskaffas förrän vi fått ett jämlikt samhälle för alla — ett samhälle där inte heller männen utnyttjas och exploateras. Samtidigt finns det, herr talman, en rad områden där man redan nu kan vidta åtgärder för att åstadkomma förbättrade villkor för kvinnorna. Vi inom vpk har i partimotionen 2152 tagit upp de viktigaste. Till de viktigaste områdena hör otvivelaktigt skolan och utbildningsväsendet i dess helhet. Vi har krävt att lärarkåren skall ges utbildning i kvinnofrågan och att kvinnofrågan skall tas upp som ett särskilt högskoleämne. I en annan partimotion har vi utvecklat det faktum att utbildningen och inte minst forskningen i dag i regel utgår från mannens värld som den normgivande, t.ex. vad gäller klassanalys och maktproblem. Det är ingen slump att kvinnorna, när man kommer ihåg dem, tas med som en avvikande grupp. Det är heller ingen slump att vi vet så litet om kvinnornas historia, arbetssituation, kultur och språk liksom om deras identitetsutveckling och annat. Kvinnofrågan måste ges sin plats inom utbildningsväsendets alla områden. Inte minst är detta viktigt för att stärka de yngre kvinnornas självförtroende, förmå dem att våga bryta mot det traditionella mönstret och inte utbilda sig för bara ett fåtal yrken, förmå dem att exempelvis välja tekniken framför vården. Utskottet säger med anledning av inte bara vår motion utan också Gunilla Andrés och Karin Anderssons motion för det första att det redan nu är möjligt att anordna utbildning i jämställdhetsfrågor inom högskolan genom de s.k. enskilda kurserna och för det andra att lärarnas fortbildning och utbildning i dessa frågor tas upp av lärarutbildningsutredningen, LUT. Därför avvisas motionerna. Men, herr talman, även om man redan nu kan ordna utbildning i jämställdhetsfrågor — rättare vore att tala om kvinnofrågor — i form av enstaka kurser, finns det sannerligen ingen garanti för att så sker. Dessutom krävs att ämnet ges en sådan status att det regelmässigt ingår i utbildningen för en rad yrken. Kvinnofrågor, konstaterar vi, bör kunna studeras ur ett brett tvärvetenskapligt perspektiv på ett helt annat sätt än i dag. Självfallet skall kvinnofrågan också integreras i samtliga ämnen vid universiteten och högskolorna. Först då kan vi få arkitekter som planerar utifrån de verkliga behoven. Först då kan vi få trafikplanerare som ser till andra förhållanden än de i dag gällande. Inte minst viktigt i sammanhanget är naturligtvis att ämnet om det blir ett särskilt högskoleämne också kommer i åtnjutande av andra och större resurser. Det kan inte prioriteras bort på samma sätt som en enstaka kurs. När det gäller lärarutbildningen är det uppenbart att utskottet inte tillräckligt har studerat LUT:s förslag. Där är denna fråga klart dåligt för att inte säga uselt behandlad. Eller som jämställdhetskommittén i sitt remissvar uttrycker saken: ”LUT diskuterar könsrollerna i skolan på ett par sidor och framhåller det hinder som personalstrukturen utgör för jämställdheten. Jämställdhetskommittén instämmer i detta, men vänder sig mot att utredningen knappast berör ett annat väsentligt hinder — lärarnas bristande kunskaper och medvetenhet i könsrollsfrågor. Jämställdhetskommittén anser det nödvändigt och självklart att lärarna i sin utbildning får kunskaper i könsrollsfrågor och hjälp att bearbeta attityder och fördomar hos sig själva och eleverna. Om inte blir läroplanens riktlinjer för jämställdhetsarbetet i skolan en död bokstav.” För att inte läroplanens riktlinjer skall bli en död bokstav krävs åtgärder nu. Därför yrkar jag bifall till vpk-motionen. Den sammanfaller i vissa stycken med den motion som har väckts av Gunilla André och Karin Andersson. Men de har därutöver ställt några andra krav, vilkas genomförande vi också anser skulle vara ett steg på vägen för att åstadkomma förbättrade förhållanden på dessa områden. Eftersom Gunilla André tyvärr inte yrkade bifall till den motionen gör jag det.

Herr talman! Eva Hjelmström yrkade bifall till den motion som Karin Andersson och jag avlämnade för ett år sedan och som vi nu behandlar här i kammaren. Det är naturligtvis glädjande att Eva Hjelmström finner att hon kan instämma i de krav som vi fört fram i motionen. Det torde emellertid inte höra till vanligheten här i kammaren att man yrkar bifall till någon annans motion. Som jag sade i mitt huvudanförande, där jag redogjorde för punkt efter punkt i motionen, har en del hänt sedan vi lämnade in motionen i fjol. Vi måste konstatera att man exempelvis inom forskningen nu har utrett en hel del och att det kommer att lämnas förslag senare. I utskottsbetänkandet hänvisar man till åtgärder som nu är på gång när det gäller de andra punkterna i motionen.
Herr talman! Jag tycker att det är beklagligt att Gunilla André nu ställer sig upp och försvarar utskottets avstyrkande av motionen. Det strider mot hennes förra inlägg, där hon underförstått menade att om det inte händer någonting så lär man få återkomma. Jag tycker att det är dags att det händer någonting. Jag tycker att det är dags att man tar ett steg framåt i de här frågorna. Och jag kan verkligen inte hålla med Gunilla André om att exempelvis det första kravet i motionen, att forskning om könsroller och jämställdhet skall ges hög prioritet vid fördelning av forskningsmedel, i dag har slagit igenom i praktiken. Inte heller kan jag hålla med om att lärarna har fått den utbildning i de här frågorna som krävs för att vi skall kunna komma till rätta med delar av den kvinnodiskriminering som finns inom utbildningsväsendet i dess helhet. Jag tycker faktiskt att de krav som Gunilla André och Karin Andersson har ställt i sin motion i mångt och mycket överensstämmer med krav som vpk har fört fram och drivit. Och jag tycker att det är dags att riksdagen uttrycker en viljeinriktning i de här frågorna och inte avvaktar ytterligare ett antal år. Vi har ju tidigare varit överens om att det har gått alldeles för lång tid utan att man kommit någon vart i arbetet mot kvinnodiskrimineringen.
Herr talman! Självfallet håller jag med Eva Hjelmström om att vi måste jobba vidare och ta ytterligare steg i den här viktiga jämställdhetsfrågan, men man kan ifrågasätta vilka vägar som är de lämpligaste. När Eva Hjelmström tar upp detta med forskningen vill jag erinra om att man i utskottsbetänkandet relaterar vad som är på gång. När man inom en så snar framtid kan räkna med att det kommer ett förslag anser jag att vi får ge oss till tåls och hoppas att det skall bli ett gott resultat. När det gäller frågeställningen huruvida man ute på lokalt plan fullföljer UHÄ:s allmänna kursplaner ställde jag en fråga till någon av representanterna för utskottet. Jag fick inte något svar. Jag tycker emellertid att man först skall ta reda på hur det förhåller sig i verkligheten ute på de olika utbildningsantalterna, innan man ytterligare försöker ändra den nuvarande ordningen.
Herr talman! Att döma av vad Gunilla André nu sade i början av sitt anförande är allting förträffligt på det här området. Men uppenbarligen är Gunilla André ändå tveksam, eftersom hon samtidigt ställde frågor till utskottets företrädare, som varit förunderligt tyst här i dag. Jag tycker att det vore ett bra steg mot en minskning av kvinnodiskrimineringen att rösta för de förslag som du själv har ställt och som vänsterpartiet kommunisterna har fört fram. Kommer du att medverka till att vi kan ta det steget?

Herr talman! Linnea Hörlén säger att positionerna har flyttats framåt. Det är klart att man kan instämma i det påståendet om man jämför med hur det var under häxprocessernas tid. Men samtidigt är det uppenbart att arbetet i dessa frågor går alldeles för långsamt. Linnea Hörlén sade också att vi inte har nått ända fram. Nej, det är verkligen ett understatement — förvisso har vi inte det. Det finns otaliga exempel på hur kvinnornas situation försummas — i det vardagliga skolarbetet, i utbildningen och vid våra universitet och högskolor. Visst har det skett en del glädjande saker. Man har t.ex. bildat fora för kvinnliga forskare runt om vid våra universitet och högskolor och man har börjat ge ut en kvinnovetenskaplig tidskrift. Men det, herr talman, beror ju inte på insatser från vare sig riksdagen eller UHÄ, utan på att kvinnorna tröttnat på att vänta på att det skall ske någonting. Därför har de själva tagit initiativet och organiserat detta. Jag tycker att de framförda förslagen skall genomföras redan nu, så att vi får till stånd en förbättring. Vi har inte tid att vänta ytterligare ett antal år.

Herr talman! En enstaka kurs kan faktiskt prioriteras bort. Det är ett faktum att så sker med tanke på den njugga anslagstilldelning som den borgerliga regeringen står för också på detta område. Beträffande talet om att vi skall vänta på lärarutbildningsutredningen vill jag, liksom jag gjorde i mitt första inlägg, säga att den utredningen har nöjt sig med att ta upp detta stora problem på två sidor. Är det på dessa två sidor som Linnea Hörlén skall grunda sina förslag? Jag tycker i alla fall att det är helt otillräckligt. Den kritiken delar jag uppenbarligen med de remissinstanser som är insatta i dessa frågor.

Herr talman! Jämställdhetsarbetet på utbildningsområdet har inte givit några större resultat, även om enskilda åtgärder har haft effekt. Fortfarande är elevernas studieoch yrkesval mycket könsbundet. Attityder och förväntningar från föräldrar och kamrater påverkar eleverna, liksom den ojämna könsfördelningen i skola, arbetsliv och samhälle. Utbildningsstruktur, läromedel och kursplaner är ännu inte utformade med avsikt att främja otraditionella val. Under 1970-talet har emellertid ett aktivt jämställdhetsarbete kommit i gång och konkreta handlingsplaner tagits fram. Fortfarande återstår trots allt hinder att avlägsna, innan en medveten jämställdhetssträvan blir en naturlig del av skolarbetet. Detsamma gäller inom den högre utbildningen och inom forskningen. Motionärerna har bl.a. tagit upp frågan om forskning beträffande könsroller och jämställdhet. Folkpartiregeringen byggde ut stödet till jämställdhetsforskningen i syfte att få till stånd en basorganisation för sådan forskning. Just nu remissbehandlas också ett förslag från en av UHÄ tillsatt arbetsgrupp. Den har omnämnts tidigare i debatten. Arbetsgruppen har redovisat en rad angelägna forskningsuppgifter, och förslag kommer att framläggas i samband med nästa budget. Det gäller att komma till rätta med en rad olika faktorer som har hindrat forskare från att välja kvinnooch jämställdhetsämnen. Vid en konferens som UHÄ anordnat om forskning beträffande jämställdhet påpekas bl.a. att en av de faktorer som hindrar forskare från att välja kvinnooch jämställdhetsämnen är grundutbildningens innehåll. En studerande som inte under grundutbildningen har kommit i kontakt med kvinnooch jämställdhetsfrågor väljer sannolikt inte ett sådant ämne för sin forskningsuppgift. Även handledarens inställning och kunskap är av betydelse. Alltför många handledare saknar intresse för kvinnooch jämställdhetsforskning. Vidare är man väldigt osäker om meritvärdet av kvinnooch jämställdhetsforskning. Det är också svårt att få direktkontakt med dem som efterfrågar sådan forskning. Detta är saker som vi måste se på och som måste åtgärdas för att vi skall kunna få flera forskare som ägnar sig åt kvinnoforskning. I Lund finns ett centrum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning. Det är ett viktigt initiativ som de kvinnliga forskarna har tagit. Det är angeläget att sådana centra kommer till stånd på flera utbildningsorter. Då blir kvinnorna ett stöd och en hjälp för varandra. Lärarna är förebilder för eleverna i skolan. Enligt läroplanen är skolans uppgift att ”motverka traditionella könsrollsattityder och stimulera eleverna att debattera och ifrågasätta de skillnader mellan män och kvinnor i inflytande, arbetsuppgifter och löner som finns på många områden i samhället”. Detta krav har förstärkts genom den bestämmelse som införts i skollagen och i skolförordningen, om att ett aktivt jämställdhetsarbete skall bedrivas inom skolans ram. Men viktigast är naturligtvis frågan om vilken utbildning lärarna skall ha för att kunna leva upp till den fina målsättningen. Om man inte själv har uppmärksammat denna problematik, är det inte lätt att se fallgroparna eller att visa eleverna på hela den problematik som ryms inom könsrollsfrågorna. När det gäller lärarutbildningen framhåller utskottet att de olika linjenämnderna svarar för den lokala planeringen. Det finns centrala anvisningar. Sedan skall själva utbildningen utformas på lokal nivå. Den som håller i detta måste ha ett speciellt intresse. Ofta gör man upp kursens innehåll med dem som ingår i kursen. Antingen skall läraren vara väldigt intresserad eller också skall någon deltagare i kursen vara intresserad, om en sådan här utbildning över huvud taget skall bli av. Mot den bakgrunden tror jag också att det är viktigt att man får litet fastare regler för utbildningen i jämställdhetsfrågor. Alltför många, både män och kvinnor, är omedvetna om könsrollsproblematiken. Jag har hört från olika fortbildningsdagar att frågan där har tagits upp på ett så ointresserat och okunnigt sätt att effekten inte har blivit positiv utan utbildningen snarare har haft negativ effekt. Därför är det viktigt att få in könsrollsoch jämställdhetsfrågor i undervisningen för lärarna. Kunskap i könsrollsproblematik måste finnas med på alla nivåer i all undervisning. Det måste vi fortsätta att sträva efter.
Herr talman! Debatten framstår för mig som alltmer obegriplig. Både Gunilla Andrés och nu senast Eva Winthers anföranden är ju i mångt och mycket pläderingar för de krav som har ställts såväl i vår motion som i den motion som väckts av Gunilla André och Karin Andersson. Jag tycker att man skall ta konsekvenserna av det och rösta för motionerna.
Herr talman! Jag inser svårigheterna på det här området. Det återstår mycket att göra, men jag ser också att det är en hel del som är igångsatt. Vad som är viktigt är att understryka vissa saker som är speciellt angelägna att följa upp.

Herr talman! Elvy Nilsson har frågat industriministern om han har för avsikt att medverka till att Brygginvest AB:s förslag att lägga ner bryggeriet i Torsby inte genomförs, innan alternativ produktion i någon form kommer till stånd. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Vidare har Hans Nyhage frågat mig om regeringen vid sitt ställningstagande till utredningen om bryggerinäringens framtid kommer att beakta de samhällsekonomiska konsekvenserna för Boråsbygden. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Brygginvest AB har i enlighet med riksdagens beslut nu presenterat en strukturplan. I planen konstateras att produktionskapaciteten f. n. utnyttjas tillca 70 20. Bland de bryggerier som enligt strukturplanen föreslås avvecklas på sikt återfinns Pripps bryggerier i Borås och Torsby. Vad Elvy Nilsson och Hans Nyhage vill få belyst är om regeringen är beredd att förhindra en avveckling av bryggerierna i Torsby resp. Borås i avvaktan på att någon alternativ produktion lokaliseras dit. Jag vill erinra om det avtal som träffades mellan staten och dåvarande PRIBO i november 1974. Däri stadgas bl.a. att Pripps skall drivas på ett rationellt och företagsekonomiskt sunt sätt. Detta avtal gäller fortfarande. Inom ramen för detta avtal ankommer det i sedvanlig ordning på företagets styrelse att vidta de åtgärder som erfordras. Det bör sålunda betonas att den här typen av beslut fattas inom företaget och att jag inte har någon konstitutionell möjlighet att påverka sådana beslut. Jag vill i detta sammanhang erinra om vad industriministern, på fråga av Rune Ångström om villkoren för bidrag till statliga företag, den 31 januari 1980 i denna kammare anförde avseende beslutsprocessen inom statliga företag. Jag utgår emellertid från att de uttalanden riksdagen gjorde rörande bryggeribranschen i samband med beslutet om bildandet av Brygginvest utgör en väsentlig utgångspunkt för Pripps styrelse. Om nedläggningar aktualiseras, kommer naturligtvis de arbetsmarknadspolitiska medel som står till buds att utnyttjas.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Liksom då jag för mindre än ett år sedan aktualiserade Pripps bryggeri i Torsby vände jag mig även denna gång till industriministern med min fråga, och jag hade givetvis hoppats att också han i dag skulle besvara den. Men av någon anledning anser tydligen regeringen att frågan om det nedläggningshotade bryggeriet i Torsby är en budgetfråga och inte en sysselsättningsfråga. Det är kanske på det sättet, att så länge Pripps — som till tre fjärdedelar är statligt ägt — har verksamheten i gång tillhör det budgetdepartementets ansvarsområde, medan det blir industridepartementet som får ta vid när verksamheten är borta och det skall skapas nya arbetstillfällen. Detta är ett synsätt som jag har svårt att acceptera, då sysselsättningsaspekterna borde komma in långt tidigare för att man om möjligt skulle kunna förhindra en nedläggning och alla de tragedier som följer i dess spår. Anledningen till att jag ånyo har tagit upp Torsbybryggeriet är att strukturbolaget Brygginvest AB som bekant nu är färdigt med sin strukturplan över bryggeribranschens framtid. Planen har också antagits av Brygginvests styrelse. - Enligt det uttalande som riksdagen gjorde i samband med att detta uppdrag gavs till Brygginvest skulle särskild hänsyn tas till regionalpolitiska synpunkter och sysselsättningsaspekter. Detta har inte skett. I dag står Torsbybryggeriet långt framme på strukturplanens ”dödslista”, och oron är stor bland de ca 40 anställda vid Torsbybryggeriet. Det finns nämligen inte en chans för någon av dem att få ett annat arbete inom regionen, och dessutom är många äldre och lokalt bundna. Det finns i dag närmare 600 arbetslösa i Torsby kommun, som ligger i det inre stödområdet, och endast var fjärde av alla ungdomar kan stanna kvar i regionen efter avslutad skolgång. Att man under sådana förhållanden föreslår nedläggning av en industri innan annan ersättningsindustri etablerats kan bara inte accepteras. Detta är så mycket mer upprörande som bryggeriet i sig självt inte heller går med förlust. En nedläggning och därmed överförande av produktionen till Prippskoncernens lediga kapacitet i Göteborg eller Bromma skulle endast medföra att koncernen kunde redovisa en något högre vinst. De anställdas representant i strukturutredningen har reserverat sig mot förslaget. LO-distriktet i Värmland och hela Landsorganisationen, TCO och SALF avvisar förslaget liksom man f. ö. gjort i en socialdemokratisk motion till riksmötet. Vid frågeduellen i april förra året förutsatte budgetministern att Brygginvest skulle ta hänsyn till riksdagens uttalande angående de regionalpolitiska och sysselsättningsmässiga följdverkningarna vid utformandet av sina förslag. Detta har alltså uppenbarligen inte gjorts. Min följdfråga till budgetministern är: Kan man inom regeringen låta en sådan här sak passera utan att vidta några åtgärder, även om det saknas konstitutionella möjligheter att direkt gå in och påverka företagen? Det är väl ändå ett faktum att man i detta fall inte har följt riksdagens uttalande.

Herr talman! Av det svar som statsrådet Mundebo har lämnat — och som jag härmed tackar för — framgår det att statsrådet anser sig av konstitutionella skäl inte kunna påverka beslut av här ifrågavarande karaktär. Detta innebär tyvärr att statsrådet inte kan ge något som helst besked i det här avseendet. Den direkta orsaken till min fråga är att det i den strukturplan för bryggerinäringen som Brygginvest AB nyligen presenterade föreslås att Falkens bryggeri i Borås skall läggas ner. Detta skulle innebära att Boråsbygden drabbas av ännu ett allvarligt slag på sysselsättningsområdet. Alla måste vara väl medvetna om vad som har hänt på tekoområdet där nere, där mer än 10 000 arbetstillfällen gått förlorade enbart under 1970-talet. I dag är det alltfort oklart vad som kommer att hända med Firestonefabriken med ca 500 anställda. En nedläggning av Falken skulle beröra ytterligare ca 75 anställda. Mot bakgrund av svårigheterna att skapa nya arbetstillfällen i Borås ter sig situationen än allvarligare. Här vill jag komma med en vädjan till budgetministern, att den för Borås aktuella situationen beaktas vid den fortsatta handläggningen av denna fråga. Brygginvests strukturplan anges ha utformats med utgångspunkt i tre mål, nämligen de rent företagsekonomiska, de konkurrensmässiga och de samhällsekonomiska. Det är uppenbart att man i grunden inte kan driva en företagsamhet, oavsett om den är enskild eller statlig, som inte är lönsam. De företagsekonomiska förutsättningarna måste alltså väga tungt i sammanhanget. Men det är då nödvändigt att man verkligen noggrant analyserar möjligheterna och förutsättningarna för de här aktuella företagen. Boråsfabriken är en modern anläggning, den har god kapacitet, den drivs rationellt och visar en relativt sett bättre utveckling än övriga motsvarande fabriker i landet som tillverkar läsk och stilldrinkar. Det finns alltså enligt min mening anledning att ifrågasätta om det av företagsekonomiska skäl är just Boråsfabriken som måste offras, och därtill i första hand, som utredningen föreslår. Jag vill återigen vädja att man gör en nogsam bedömning av just denna frågeställning. I det här sammanhanget tycker jag att det ligger oerhört mycket i att frågan om ett slopande av skatten på läskedrycker och lättöl allvarligt beaktas. Det kan vara ett nog så viktigt sätt att skapa bättre betingelser för näringen samtidigt som det rimligen också borde ha en positiv nykterhetspolitisk effekt. Vad konkurrensfrågan beträffar så är det enligt min mening självklart att det även på det här området skall råda en konkurrens på lika villkor mellan skilda företag. Här kan verkligen statens engagemang i Pripps ifrågasättas. Pripps är till 75 Zo statsägt och har en marknadsandel om två tredjedelar för maltoch läskedrycker tillsammans. Det är ofrånkomligt att det statliga engagemanget medverkat till att företaget kunnat lägga under sig marknadsandelar på enskilda företags beskostnad. Det är också klart att Pripps övertagande av vissa enskilda bryggerier har lett till eller leder till att dessa avvecklas. I dag är bl.a. Boråsfabriken aktuell i det avseendet. När fusionen genomfördes var det många som varnade för att detta skulle bli fallet. Vad som här har inträffat borde utgöra en allvarlig tankeställare för dem som allt som oftast och även i det nu aktuella fallet ropar på ökat statsinflytande. Det är oerhört viktigt att konsekvenserna av statens engagemang beaktas i det här avseendet. Jag finner det angeläget att framhålla att man på lokal nivå i Boråsbygden måste ges möjligheter att klara den här situationen. Det krävs också andrum för att man skall få den tid som behövs för att kunna vidta de nödvändiga åtgärderna.
Herr talman!

Brygginvest AB har vid utarbetandet av den strukturplan som nu föreligger handlat i enlighet med riksdagens beslut, och den strukturplanen skall nu bedömas av de berörda företagens styrelser. Jag utgår från att dessa bedömningar och de därpå följande besluten kommer att fattas under loppet av innevarande år. Elvy Nilsson frågade vilka ytterligare åtgärder regeringen kommer att vidta, och jag måste då än en gång hänvisa till att regeringen måste handla inom ramen för gällande lagstiftning. Det måste väl ändå vara så att vi i denna kammare, som har att stifta grundlag, har respekt för vår konstitution. Jag vill emellertid framhålla att regeringen inom ramen för vad som i det här fallet gäller för våra möjligheter att arbeta självfallet följer utvecklingen i de berörda företagen. När det gäller de beslut som framför allt Pripps styrelse har att fatta är man självfallet bunden av det gällande avtalet, som säger att verksamheten skall bedrivas på ett företagsekonomiskt sunt sätt. Jag har i det sammanhanget tillagt i svaret att jag utgår från att styrelsen vid sina beslut också beaktar vad riksdagen uttalade i samband med bildandet av Brygginvest. Riksdagen betonade då bl.a. att hänsyn skulle tas till de regionalpolitiska synpunkterna och till sysselsättningsaspekterna. Jag utgår alltså från att dessa uttalanden är vägledande vid styrelsernas hanterande av de här frågorna. Men til syvende og sidst gäller det som står i avtalet, att företaget skall drivas på ett företagsekonomiskt sunt sätt. Det är styrelsernas ansvar att tillse att så blir fallet. Ingen regering och ingen minister har rätt att gå emot ett sådant riksdagsbeslut.
Herr talman! I den förra frågeduellen om det här ärendet uttalade budgetministern vid inte mindre än tre tillfällen att han förutsatte att Brygginvest och Pripps styrelse skulle ta hänsyn till vad riksdagen hade uttalat angående de sysselsättningsmässiga konsekvenser som förändringarna skulle kunna leda till. När nu detta inte har skett — så förhåller det sig uppenbarligen — ställde jag frågan vad regeringen i det läget ytterligare kan göra. Det är väl ändå staten som måste ta ansvaret för den här utvecklingen tills man får fram alternativ. Det är också riktigt att det i dag finns en överkapacitet inom bryggerierna, bl.a. beroende på att vi tog bort mellanölet. Men det var ju staten som på sin tid tog initiativet till en satsning på mellanölet, liksom det också var staten som beslöt att ta bort mellanölet. Därför måste det vara staten som ansvarar för att vi får alternativ produktion. Det kan inte vara rimligt att enskilda anställda drabbas på det sätt som blir följden av de nu föreslagna förändringarna. Om budgetministern av konstitutionella skäl inte kan påverka styrelsen inför de förhandlingar som snart kommer att äga rum, kan man fråga sig om det inte är dags för en lagändring. Det måste väl anses vara orimligt om inte ett lands regering kan ingripa vid sådana här uppenbart oacceptabla förändringar, som får så katastrofala konsekvenser samhällsekonomiskt men framför allt då det gäller enskilda människor.
Herr talman! Man behöver inte ifrågasätta att de konstitutionella bestämmelserna skall följas — det är en självklarhet. Jag är för min del ute efter att finna litet andrum när det gäller handläggningen av denna fråga. Under den närmaste fyraårsperioden skall enligt planen Boråsfabriken läggas ned först av alla fabriker. Avsikten är alltså att nedläggningen skall ske 1980-1984. Enligt min mening är det illavarslande om den här frågan skall handläggas allra först, och jag vädjar därför om andrum. Sedan tycker jag att staten har ett alldeles speciellt ansvar i detta sammanhang dels på grund av sitt engagemang i Pripps, dels på grund av beslutet att slopa mellanölet. Införandet av mellanölet en gång i tiden innebar ju en synnerligen kraftig kapacitetsökning inom bryggerinäringen, vilket ledde till att det var en stor överkapacitet när beslutet om slopandet förverkligades. Enligt min mening har staten därför, som sagt, ett alldeles speciellt ansvar. Jag skulle också vilja att man noga beaktar den speciell: situationen i Borås och hela Sjuhäradsbygden. Redan tidigare har jag erinrat om de oerhört stora sysselsättningsbekymmer som vi har haft och alltfort har där nere. Därför vill jag alltså vädja till budgetministern att regeringen nogsamt beaktar detta.
Herr talman! Jag skall inte vidga debatten till någon alkoholpolitisk debatt om mellanölets vara eller icke vara. Det är min förhoppning att riksdagen var medveten om de följder i olika avseenden som beslutet om mellanölets slopande innebar. Jag tror att det fanns andra goda skäl att fatta detta beslut. Det är klart att staten har ansvar för sysselsättningen, och viljan finns också att skapa alternativ produktion, om en sådan skulle vara nödvändig till följd av beslut om nedläggning eller minskning av driften. Men det är lika klart att regeringen inte har rätt, vare sig formellt eller informellt, att träda i företagsledningarnas ställe. Vill man göra detta måste man i väsentliga avseenden ändra lagstiftningen, bl.a. införa en helt ny aktiebolagslag. Jag tror att riksdagen då skulle skaffa sig stora, besvärliga och svårhanterliga problem, varför jag skulle vilja avråda från en sådan lagändring.
Herr talman! Jag har i och för sig inte angripit mellanölets borttagande. Även jag röstade för mellanölets slopande och är därför också beredd att ta ansvaret för detta. Vi kräver emellertid inte att bryggeriet under alla förhållanden skall vara kvar och fortsätta producera läskedrycker och maltdrycker. Torsby kommun har t.ex. milsvida skogar och mycket fina bärmarker. En satsning på exempelvis bärindustrin skulle kunna vara ett fint alternativ. Men för att vi skall göra detta behövs en satsning och en vilja att behålla enheten i Torsby. Tyvärr är det just viljan till utveckling som man saknar, vilket är tragiskt. Därför skulle det ha varit positivt om budgetministern, eventuellt i samråd med industriministern, i dag hade kunnat lova att han är beredd att försöka medverka till att en sådan utveckling kommer till stånd.

Herr talman! Per Israelsson har frågat kommunikationsministern om det i framtiden går att undvika trafikolyckor med miljöfarliga ämnen och, i så fall, vilka åtgärder som krävs för detta. Frågan har överlämnats till mig. För att begränsa riskerna vid transporter och annan hantering av farligt gods har omfattande och detaljerade bestämmelser och anvisningar för samtliga transportsätt utfärdats. Detta gäller såväl på det internationella som det nationella planet. Sverige är sålunda anslutet till de mellanstatliga överenskommelser som bl.a. reglerar järnvägs-, sjö-, luftoch vägtransporter av farligt gods. Beträffande vägtransporterna är Sverige sedan år 1974 anslutet till den europeiska överenskommelsen om transport av farligt gods på väg, ADR. Denna överenskommelse anger vilket farligt gods som inte får transporteras på väg eller som får transporteras på väg endast under vissa villkor. Den innehåller vidare föreskrifter om förpackning, tankar, märkning, fordonskonstruktioner m.m. Det sker en kontinuerlig anpassning av gällande nationella regler till ADR-reglerna och till förändringar i dessa. Jag vill i detta sammanhang också påminna om länsstyrelsernas möjligheter att enligt 147 § vägtrafikkungörelsen meddela lokala trafikföreskrifter för transporter med farligt gods. Statens industriverk, som är samordnande myndighet vid alla transporter av farligt gods, sammanställer och publicerar fortlöpande lokala trafikföreskrifter av detta slag. Det omfattande regelsystem som nu gäller och som jag här endast delvis berört tillkom i huvudsak år 1973 och sågs då som en temporär lösning. I början av år 1979 tillkallades därför en särskild utredare med uppdrag att utreda vissa frågor om transporter av farligt gods. Utredaren skall bl.a. utvärdera hittillsvarande ordning beträffande myndighetsansvaret samt undersöka möjligheterna till samordning av de gällande reglerna. Stor vikt kommer även att tillmätas tillsynsoch räddningstjänstfrågorna. Utredaren är dessutom oförhindrad att ta upp andra frågor i samband med transporter av farligt gods. Enligt vad jag har inhämtat avser utredaren att till hösten 1980 lägga fram delförslag om en ramlagstiftning för transporter av farligt gods för samtliga transportslag och varuslag. Vidare avses samtidigt förslag bli framlagt om en ny organisation av myndighetsansvaret för dessa transporter som innebär en ökad koncentration av detta ansvar. I dagens samhälle är transporter av gods med skadebringande egenskaper, farligt gods, en nödvändighet. Alla möjligheter att minska olycksriskerna vid dessa transporter genom rimliga bestämmelser, villkor och restriktioner måste givetvis tas till vara. Jag vill dock understryka att varje transport med farligt gods är förbunden med risker, som aldrig helt kan elimineras. Insatser som syftar till att förebygga olyckshändelser måste därför kompletteras med beredskapsåtgärder som kan begränsa skadorna om en olycka sker. Regeringens och de ansvariga myndigheternas arbete är inriktat på båda dessa slag av åtgärder.

Herr talman! Jag tackar för svaret, som jag uppfattar som positivt. Den trafikolycka för nästan en månad sedan som föranlett min fråga avlöpte dess bättre så att ingen människa kom till skada. Min första slutsats, sedan jag läst in uppgifterna kring händelsen, var att den knappast var nog för att leda till en fråga i riksdagen. Men jag har under de senaste 25-30 åren arbetat med kemiskt utveck lingsarbete. Genom denna min erfarenhet kom jag plötsligt att tänka på en mycket allvarlig sak. Det uppgavs att det rann ut ca 3,7 m? vätska vid den aktuella lastbilsolyckan. Det var både xylen och trikloretylen. Lastbilens motor fortsatte att gå tills den enligt uppgift skar ihop. Brandrisken vid olyckstillfället måste bedömas som allvarlig. Men den allra allvarligaste risken var ändå inte brand utan att det här rörde sig om två vätskor som på ett farligt sätt ger kombinationseffekter vid brand. Xylen är lättantändligt även om dess kokpunkt är så hög som 138-1442C. Men i blandning med trikloretylen uppkommer en ny fara utöver själva elden. Trikloretylen kan sönderdelas vid brand, och den mycket farliga gasen fosgen bildas. Fosgen är närmast att jämföra med stridsgas och ger redan vid en måttlig exponering svåra lungskador. Den är dessutom lömsk. Vid en lätt exponering kan skadan mycket väl ge sig till känna först sedan det gått en tid. Denna olycka aktualiserar några saker som kräver ökad uppmärksamhet. 1. Samlastning av olika kemikalier, som vid brand eller i andra sammanhang kan ge farliga kombinationseffekter, måste undvikas. 2. Det märkningssystem för kemikalier som är på gång måste genomföras konsekvent. 3. Färdhandlingar, som ger besked om lastens innehåll och behövliga åtgärder vid en olycka, måste medfölja varje transport av kemikalier. 4. För att kemikalietransporter skall få genomföras måste vissa krav uppfyllas i vad gäller både utrustning och personal. Anser nu industriministern att de här frågorna verkligen kommer att beaktas av den utredare som industriministern nämner i sitt svar?
Herr talman! Först skulle jag i anslutning till vad Per Israelsson anför om den åberopade olyckan vilja säga att cisterner, fat och bil där var märkta enligt gällande bestämmelser. Också färdhandlingarna var i ordning. Problemet var att tankarna och faten inte var förankrade på ett reglementsenligt sätt. Det är i det förhållandet man får se anledningen till olyckans relativt elakartade förlopp. Det faktum att dessa behållare inte var förankrade enligt bestämmelserna utgör en tankeställare. Sannolikt måste man också se till att utbildningen av förare av bil med farligt gods förbättras och att man över huvud taget uppmärksammar de säkerhetsåtgärder som måste till i dylika sammanhang. Det arbetas f. n. också inom sprängämnesinspektionen fram en checklista, som är avsedd för polisen och som skall förenkla och effektivisera polisens flygande kontroller av transportfordon i denna bransch. Som svar på Per Israelssons fråga vill jag säga att jag utgår från att utredningsmannen tar upp de här problemen i sitt utredningsarbete. Arbetet har delats upp i två avsnitt. I den första delen behandlas myndighetsfrågan, samordning av regelsystem för vägtransporter och sammanhang mellan transportlag och tillsynsfrågan. Den andra delen upptar utbildningsfrågor, räddningstjänst och specialtransportfrågor. Vi räknar med att den första delen av betänkandet föreligger redan i sommar och då kan bli föremål för närmare överväganden.
Herr talman! Även industriministerns andra anförande bedömer jag som mycket positivt — man kommer att ta hänsyn till de frågor som jag tagit upp. I motsats till vad fallet varit vid många andra tillfällen kan jag säga att jag är förhållandevis nöjd med det svar som jag fått i dag. Jag vill bara påminna om att det är mycket viktigt att man tar hänsyn till det olämpliga i att samlasta och samtransportera vissa typer av kemikalier som gemensamt kan ge svåra effekter. Det inträffade en mycket svår olycka i samband med en järnvägstransport i Canada där klor och flytande gas förekom i samma transport, vilket gav anledning till brand och därefter utsläpp av klor, så att man fick utrymma stora områden. Detta aktualiserar också det som sägs i det skriftliga svaret, nämligen att alla transporter av kemikalier innebär risker. Det kommer vi aldrig helt ifrån. Därför är det viktigt att en beredskap finns för att vidta åtgärder, om det som inte skall hända ändå händer.

Herr talman! Kjell Nilsson har frågat mig vad jag är beredd att göra för att uppfylla 1979 års riksdagsbeslut avseende den manuella glasindustrin och om jag genom regionalpolitiska åtgärder vill rädda sysselsättningen i Emmaboda, Lessebo, Nybro och Uppvidinge kommuner. Regeringen har i årets budgetproposition föreslagit riksdagen att förlänga programmet för manuell glasindustri vid statens industriverk under nästa budgetår. Förslaget innebär att ytterligare 4 milj.kr. satsas på effektivitetsförbättrande åtgärder och främjande av exporten. Vidare finns ca 7 milj.kr. tillgängliga i ännu inte utnyttjade avskrivningslån för att stödja investeringar inom branschen. Industriverkets utredningsarbete, som enligt uppdraget skall syfta till att ta fram förslag till den plan för glasindustrin som riksdagen har begärt , beräknas kunna slutföras under våren 1980. Statsmakternas vidare ställningstagande till problemen inom manuell glasindustri bör enligt min mening baseras på det utredningsmaterial som då kommer fram. Beträffande sysselsättningsfrågan för Emmaboda, Lessebo, Nybro och Uppvidinge kommuner vill jag påpeka att det inte finns någon uppsjö av projekt att ösa ur. Det är framför allt fråga om att utveckla befintliga företag och om möjligt få till stånd nyetableringar. För det fordras ett långsiktigt och tålmodigt samarbete mellan länsmyndigheter, utvecklingsfonder och näringsliv. Vad regering och riksdag framför allt kan göra är att underlätta detta arbete genom att ställa medel till förfogande. Under de senaste åren har det skett förstärkningar på det regionala planet. Länsmyndigheterna har fått särskilda medel för att utveckla projektuppslag som kommer fram i länsplaneringsarbetet, utvecklingsfonderna har fått ytterligare personal och deras utlåningskapacitet har ökats. Även det regionalpolitiska stödet har byggts ut. Av de kommuner Kjell Nilsson tar upp i sin fråga tillhör Uppvidinge ett av stödområdena, och därmed kan regionalpolitiskt stöd utgå för näringslivets utbyggnader och etableringar inom kommunen. Enligt riksdagens beslut förra året ingår inte Lessebo, Emmaboda eller Nybro i något stödområde. Regionalpolitiskt stöd kan emellertid, om särskilda skäl föreligger, lämnas utanför stödområde, bl.a. om allvarliga sysselsättningsproblem uppstår till följd av nedläggning i samband med omfattande branschrationalisering. Jag har i samband med att en nedläggning av Skrufs glasbruk aktualiserades under hösten 1979 vid överläggningar med ägaren, Upsala-Ekeby AB, framfört mina starka önskemål om att inga nedläggningsbeslut skall fattas, innan den utredning om den manuella glasindustrin som pågår vid statens industriverk har slutförts. Detta önskemål kvarstår än starkare i dag, när en nedläggning av Skrufs glasbruk inte har bedömts vara en tillräckligt långtgående åtgärd för att säkerställa lönsamheten, utan även andra driftenheter planeras bli berörda. Totalt berörs 200-250 personer.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Vi debatterade frågan om glasbrukens framtid i denna kammare så sent som den 30 november i fjol. Sedan dess har det hänt att Kosta Bodakoncernen fortsätter MBL-förhandlingarna med de fackliga organisationerna om nedläggning i Skruf. Företaget önskar att verksamheten vid Skrufs glasbruk skall vara avvecklad till semestern 1980, alltså redan i sommar. I dag sysselsätts där ca 60 personer. Av dessa 60 kan 20 personer räkna med att få arbete dels vid ett litet försäljningsställe som man skall ha kvar i orten Skruv, dels vid andra Kosta Boda-ägda anläggningar. Det blir alltså ca 40 familjer i det lilla samhället Skruv som till semestern står utan arbete och möjlighet till försörjning, om Kosta Bodas planer går i verkställighet. Allt arbete på nedläggningen av glasbruket i Skruv fortsätter alltså trots vad industriministern sade i vår debatt den 30 november. Statsrådet sade då: ”Eftersom det statliga stödet kopplats till planer på att viss sysselsättning skall upprätthållas, har jag ansett det rimligt att för företagsledningen påtala att ett beslut om nedläggning i Skruv kan få konsekvenser för det givna lokaliseringsstödet.” Detta uttalande har tydligen inte tillmätts någon som helst betydelse av arbetsgivaren; man fullföljer planerna på en snabb nedläggning av Skrufs glasbruk. Statsrådet säger i dag att hans önskemål är att inga nedläggningar nu skall ske. Detta är än mer berättigat med tanke på att nedläggningar inte löser problemen. Jag tycker emellertid att ”önskemål” är ett något svagt uttryck i detta sammanhang. Jag skulle vilja be statsrådet att han tar ny kontakt med ledningen för Kosta Boda AB och framför det absoluta kravet från statsmakterna att ingenting sker nu. Här måste regeringen handla snabbt. Annars kommer den plan som industriverket arbetar på att bli färdig först när man avlövat stora delar av glasindustrin. Jag delar statsrådets uppfattning att det inte finns någon uppsjö av alternativa sysselsättningar. Det är så lätt att kräva alternativa sysselsättningar, men det är svårt att finna dem. Därför är det angeläget att slå vakt om de sysselsättningstillfällen vi har. Utöver planerna på nedläggning i Skruv har Kosta Boda AB nu planer på att lägga ned ytterligare enheter — inte mindre än två stycken. Vilka enheter det gäller har man inte angett. Det skulle därefter inom hela Kosta Boda-koncernen komma att finnas kvar endast tre glasbruk. Då föreslås att ytterligare glasbruk skall läggas ned och 250 å 300 personer bli arbetslösa. På dessa orter, som är helt beroende av glasbruken, kommer glasarbetarna på detta sätt att fråntas den enda möjligheten till arbete. Glasbruket är den enda arbetsplats som finns på orten, och orterna kommer att bli döda orter. Ett gammalt fint konsthantverk kommer att försvinna i vårt land, om vi inte slår vakt om det. Att marknadskrafterna så här fritt får härja trots att riksdagen så klart har uttalat att vi skall slå vakt om och bibehålla vår manuella glasindustri är anmärkningsvärt. Jag vill fråga industriministern: Står det klara beskedet från den 30 november fast att en nedläggning nu av Skrufs glasbruk kommer att få negativa konsekvenser för företaget? Kan vi räkna med ett starkt agerande från statsrådets sida mot den planerade fortsatta nedläggningen av glasbruk i vårt land? Därest andra ägarförhållanden, eventuellt med löntagardeltagande, blir aktuella, kan man då räkna med statligt stöd och med att regionalpolitiska åtgärder av ”särskilda skäl” kan vidtas?
Herr talman! Får jag då först och främst vitsorda vad jag sade redan i mitt svar, nämligen att när det finns speciella skäl — och det finns mycket som talar för att de här berörda kommunerna har en sådan situation — är jag beredd att medverka till ett regionalpolitiskt stöd för att främja utvidgningen av befintliga företag eller nyetableringar. När det gäller just glasindustrin vill jag understryka vad jag sade i mitt svar, nämligen att det är ett bestämt önskemål från industridepartementet att det inte sker några ytterligare nedläggningar av enheter inom den manuella glasindustrin innan industriverkets utredning är klar. Den utredningen pågår för fullt. Den referensgrupp som finns arbetar kontinuerligt. Här förekommer en fortlöpande kontakt både med företagsledningar och med facket, vilket gör att ingen kan sväva i okunnighet om att detta arbete blir av avgörande betydelse för den manuella glasindustrins framtid. Jag vill gärna i detta sammanhang vitsorda detta. Samtidigt vill jag rätta till ett litet missförstånd som Kjell Nilsson råkat ut för när det gäller riksdagsbeslutet våren 1979. Riksdagen gav då regeringen som sin mening ill känna att en samlad plan för samhällets insatser på glasområdet bör upprättas. Vad det gäller den manuella glasindustrin uppställdes som mål att bevara denna industris långsiktiga konkurrenskraft och konstnärliga kvalitet, så att den nuvarande sysselsättningsnivån kunde bibehållas. Riksdagens beslut innefattade däremot inte — vilket Kjell Nilsson har angett — någon målsättning att föra upp branschen till den omfattning den hade 1975.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det kompletterande beskedet att regionalpolitiskt stöd kan utgå. Det är mycket positivt. Lessebo kommunstyrelses arbetsutskott kommer att föreslå kommunfullmäktige att inköpa den fastighet som inrymmer Skrufs glasbruk. Det innebär att stöd kommer att kunna ges för bedrivandet av en glastillverkning i den hyttan under nya ägarförhållanden. Vi skall komma ihåg att glasindustrin i vårt land visserligen är liten men ändå mycket betydelsefull ur många synpunkter. Åtskilliga turister dras till glasbruksområdena i vårt land på grund av den särpräglade tillverkning som där förekommer och den höga kvaliteten på svenskt glas. Glasindustrin är också en plogbill i våra exportansträngningar. Det svenska glaset är en hantverksprodukt vars fina kvalitet är erkänd i stora delar av världen. Skall vi kunna upprätthålla dess konstnärliga nivå får glasindustrin inte bli särskilt mycket mindre än vad den är nu. Den måste i stället ökas ut, eftersom människorna annars kommer att förlora intresset för glashanteringen. Detta gäller både konstnärerna och de mycket skickliga yrkesarbetare som finns inom glasindustrin. Jag hoppas att statsrådet håller kontakt med företagen, så att inte glasbruken redan är nedlagda när industriverkets planer blir färdiga. Under sådana förhållanden finns det ingen möjlighet att leva upp till de intentioner som eventuellt kan komma att innefattas i industriverkets planering. I så fall har planeringen inte varit till någon nytta. Som bekant är det mycket svårt att återuppliva en verksamhet när den en gång är nedlagd. Jag hoppas att statsrådet kommer att göra kraftfulla insatser på detta område.

Herr talman! Ivar Franzén har frågat mig hur jag bedömer möjligheten att utan hälsorisker även fortsättningsvis nyttja asbestcementrör för transport av dricksvatten och vilka åtgärder jag avser att vidta för att få fram ett fullgott beslutsunderlag, om det i dag inte finns tillräcklig kunskap för att göra en säker bedömning. Asbestcementrör har sedan länge använts för vattenledningar på många håll i världen. Också i vårt land har en stor mängd sådana rör använts för distribution av dricksvatten. De har hos oss gått under fabriksnamnet eternitrör. Tillverkningen av asbestcementrör i Sverige har numera upphört men vissa lager finns fortfarande. Så är bl.a. fallet i Halmstad, såsom också berörs i interpellationen. Produktkontrollbyrån vid statens naturvårdsverk arbetar f. n. med frågan om klassificering av asbest som gift. Därvid har man också att bedöma asbest i asbestcementrör. I den skrivelse den 15 juli 1979 som Franzén nämner i sin interpellation och som var ställd till Flens kommun, har omgivningshygieniska avdelningen vid naturvårdsverket redovisat en rad amerikanska undersökningar om asbest i dricksvattensammanhang. Resultaten av undersökningarna är dock enligt avdelningen inte entydiga, varför det är svårt att säkert bedöma om det är några hälsorisker förknippade med asbest i dricksvatten. Höga halter av asbestfibrer har konstaterats i en del amerikanska vattenledningsnät beroende på att vattentäkterna tillförts betydande mängder asbestfibrer genom olika verksamheter intill vattentäkterna. Utländska undersökningar kan därför inte utan vidare överföras på svenska förhållanden. Asbest förekommer i förening med silikater och kan därför allmänt återfinnas i naturen i varierande halter och därmed också i vatten som används som råvatten för framställning av dricksvatten. Stora fyndigheter i vilka asbest förekommer har vi dock enligt omgivningshygieniska avdelningen knappast i Sverige. Höga asbestfiberhalter i svenska råvatten borde därför enligt avdelningen vara mindre sannolika. Vatten kan emellertid ha sådana egenskaper att det angriper ledningsrör och t.ex. löser ut cement ur ett cementrör. Denna ledningsangripande verkan är störst om vattnet har ett för lågt s.k. aggressivitetsindex, dvs. om vattnet har ett förhållandevis lågt pH-värde samtidigt som kalciumhalten och alkaliteten är låg. Om cement löses ut ur asbestcementrör kommer även asbestfibrer att lösas ut. Detta kan förhindras genom att höja aggressivitetsindex till en viss högre nivå. Man kan också förse rören på insidan med en typ av ytbeläggning som förhindrar att ett angrepp kan ske. Vidare kan filtrering av vattnet tillgripas. Filtrering är ett effektivt sätt att ta bort asbestfibrer ur vatten. Omgivningshygieniska avdelningen har tagit vattenprov från tre anlägg ningar i Sverige, där man har lagt ner asbestcementrör och har aggressivt grundvatten. Prov är tagna såväl innan som efter det att vattnet passerat ledningssystemet. Eftersom det i Sverige saknas tillräcklig kompetens och utrustning för att göra asbestbestämningar i vatten har proven sänts till ett laboratorium i Canada, där man har erforderlig analysutrustning. Avsikten med proven är att få bedömt dels hur stor asbestfiberhalten i vattnen är, dels om halten ökat under transporten genom ledningsnätet. Enligt vad jag inhämtat har preliminära analysresultat nu kommit. Enligt dessa har råvattnens halt av asbestfiber inte varit mätbar. Av de prov som tagits av vatten som passerat ledningssystemen har endast ett prov visat en halt av någon betydelse. Men det gäller alltså ett ledningsnät där vattnet inte undergått någon behandling. Gatukontoret i Halmstad har meddelat att man avser att behandla vattnet från den nya grundvattentäkt som man skall ta i anspråk så att vattnets aggressivitetsindex höjs till tillfredsställande nivå. Man överväger också att förse insidan av rören med en ytbeläggning av ett material som förhindrar att rören angrips av vattnet. Detta kan ske till en måttlig kostnad. Man har tagit upp delar av tidigare lagda asbestcementrör som försetts med sådan beläggning och funnit att rören är intakta. Alternativet är att till ledningen från den nya vattentäkten använda rör av helt annat material, vilket skulle medföra en ökad kostnad. Kommunerna är själva ansvariga för vattenförsörjningen. Praktiskt taget alla landets kommunala vattenoch avloppsverk är anslutna till Svenska vattenoch avloppsverksföreningen . Föreningen har meddelat att man har tagit upp problematiken med asbestcementrör på sitt program och att man kommer att avsätta medel för närmare undersökningar av sådana rör i bl.a. de avseenden som interpellationen avser. De bedömningar som nu görs av berörda myndigheter innebär således att risker från hälsosynpunkt att använda asbestcementrör i Halmstad knappast torde föreligga, under förutsättning att man vidtar de försiktighetsmått som kommunen själv angett. Enligt min uppfattning är det emellertid nödvändigt att berörda myndigheter följer frågan med uppmärksamhet också i fortsättningen. Jag räknar med att naturvårdsverket tillsammans med livsmedelsverket, socialstyrelsen och Svenska vattenoch avloppsverksföreningen kommer att ta upp frågan om särskilda råd och anvisningar för driften av vattenförsörjningsanläggningar där asbestcementrör används. Jag vill också i detta sammanhang nämna att arbetarskyddsstyrelsen har utfärdat detaljerade anvisningar, som bl.a. gäller nyinstallation av asbestcement TOT.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Det ger en klar redovisning av dagsläget i denna för många kommuner mycket viktiga fråga. På två punkter vill jag ändå ha ytterligare preciseringar. 1. Betyder statsrådets svar att i de fall då vattnet — naturligt eller genom åtgärder, t.ex. sådana som föreslagits i Halmstad — har gjorts icke aggressivt, så är det enligt myndigheternas nuvarande bedömning inte förenat med någon hälsorisk att använda asbestcementrör för transport av dricksvatten? 2. Om det bedöms motiverat med särskilda råd och anvisningar för skötsel av vattenledningar av asbestcementrör, hur snart kan i så fall kommunerna få sådana anvisningar? Jag vill dessutom betona att även om statsrådets svar fått en nära anknytning till problemen i Halmstad är förhållandena där bara ett exempel i ett mycket stort problemkomplex som berör flertalet svenska kommuner och deras invånare. Detta är orsaken till att jag anser det mycket viktigt att samtliga ställningstaganden i dessa frågor, så långt som det över huvud taget är möjligt, bygger på alla i dag kända fakta.

Herr talman! Som representant för den kommun som har rönt uppmärksamhet för sin handläggning av frågan om asbestcementrör vill jag säga några ord. År 1977 inköpte Halmstads kommun 8 km asbestcementrör. I samma mängd inköptes segjärnsrör. Det var en tidigareläggning av industribeställningar, och man fick då 25 96 statsbidrag. Annars hade det inte varit aktuellt att göra köpet vid denna tidpunkt. På allra senaste tiden har frågan om asbestcementrörens lämplighet som vattenledningsrör tagits upp till förnyad prövning. Statens naturvårdsverk har berört frågan i skrivelse till hälsovårdsnämnden. Jag skall kanske först säga några ord om orsakerna till att man tagit upp den. Som påpekades i jordbruksministerns svar har naturliga vatten olika egenskaper. Vissa vatten är aggressiva mot betong, vilket får till följd att cementen till viss del kan urlakas ur betongen, medan andra vatten har sådan beskaffenhet att kalkutfällning kan ske på rörväggar och i varmvattenberedare. Man befarar att cementutlösningen kan medföra att asbestfiber frigörs och följer med vattnet. Risken för detta minskas om man tillsätter kemikalier. Naturvårdsverket har uppmanat Halmstads kommun att göra det och pekat på vikten av en effektiv övervakning när det gäller kemikaliedoseringen. Livsmedelsverket har i ett svar till Halmstads kommun uttalat följande: Det är uppenbart att det finns en viss risk för att asbestfiber kommer att frigöras från asbestcementrör, om de används vid distribution av dricksvatten. Det är känt att asbestfiber kan ge upphov till lungcancer efter inandning, och det finns vissa tecken på att asbestfiber i mat eller dryck kan öka risken för cancer, även om detta ej är klart bevisat. Enligt laboratoriets mening bör kommunen i denna situation välja något annat lämpligt material för rör för distribution av dricksvatten. — I likhet med naturvårdsverket påpekar laboratoriet också att om asbestcementrör används, bör rådet att tillsätta kemikalier följas. Det är bl.a. detta som legat till grund för vårt ställningstagande i Halmstad. Vi är medvetna om att det här är en svår fråga. Fullmäktigegrup pen i det parti som jag representerar — socialdemokraterna — har uttalat att någon ytterligare nedläggning av asbestcementrör inte bör ske. Hälsovårdsnämnden i Halmstad delar helt denna uppfattning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har bordlagt frågan, bl.a. i väntan på svaret i dag från jordbruksministern. Vi anser emellertid att det är bättre att för dricksvatten använda rör som inte innebär faror för människorna. Vi anser det vara bättre att, när det finns tillgång till sådana, använda rör varom inga farhågor råder. Jordbruksministern har i sitt svar pekat även på detta alternativ. Även om det medför kostnader anser vi att ett rent och ofarligt vatten varom ingen debatt råder är så viktigt att det är värt någonting. Från denna utgångspunkt menar vi att vi skall använda andra rör än dem som man nu har stoppat nedläggningen av. Jordbruksministern har uttryckt sig försiktigt och pekat på att kommunerna själva är ansvariga. Jag hoppas att vi i Halmstad, där hälsovårdsnämnden är enig i denna fråga, skall kunna komma fram till en enhällig lösning. Även om man i jordbruksministerns svar kan spåra en försiktighet och en maning om att följa frågan i framtiden, finns också, enligt vad jag kan inläsa, en viss farhåga inlagd i svaret. Bara detta är enligt min mening tillräckligt för att vi i varje fall inte skall öka antalet nedlagda asbeströr.